Fru talman! Det goda samhället är en levande gemenskap. Den utmärks av ansvarig och engagerande samverkan mellan individer och grupper. Enskilt och tillsammans verkar alla samhällsmedlemmar för hela samhällets och för varje individs välfärd. Detta mål för samhällsarbetet förverkligas genom kärleksbudet, ''älska din nästa som dig själv''. I detta ideal kommer hela den kristdemokratiska samhällsvisionen till uttryck. Den kristdemokratiska gemenskapstanken är en stabil ideologisk grund för ett aktivt jämställdhetsarbete. Oavsett olikheter måste alla värderas lika, tillförsäkras samma rättigheter och tillvaratas i samarbete på olika områden och i alla typer av verksamhet i samhället. Gemenskapstanken utmanar den segregering som kommer till uttryck i åtskilda kvinnooch mansvärldar. Det är därför ytterst angeläget att alla stimuleras till att ta aktiv del i arbetet för ett bättre samhälle. Vi har inte råd att avvara några goda krafter. Det måste skapas bättre möjligheter för kvinnor att engagera sig i samhällsarbetet. Framtidens samhälle måste formas av kvinnor och män tillsammans. Svårigheten för många kvinnor är att hinna och orka med både dubbelarbete och samhällsengagemang. Dessutom har många kvinnor dåligt självförtroende. Kvinnors självförtroende måste utvecklas tidigt. Atmosfären i hem och skola är helt avgörande. Genom opinionsbildning måste alla som arbetar med barn väckas till insikt om vikten av att behandla flickor och pojkar lika. Flickor måste mötas med samma förväntningar som pojkar. Fru talman! Den traditionella kvinnorollen har genomgått stora förändringar. Motsvarande förändring av mansrollen har ännu inte skett. Men det är dags nu. Det måste bli naturligt för alla män att dela ansvaret för hem och familj lika. Vi kvinnor borde inte behöva driva opinionsbildningen för detta i stort sett ensamma. Här borde männen stå vid vår sida -- ja, kanske t.o.m. ta initiativet! Barnen bör inte växa upp i en isolerad kvinnovärld i hem, förskola och skola. Fler män måste stimuleras att välja typiska kvinnoyrken inom förskolan och grundskolan. Männen behöver vakna upp över sitt ansvar att välja för dem otraditionella yrken. Männen måste bidra till att skapa en integrerad värld för våra barn. Jämställdheten mellan kvinnor och män inom arbetslivet lämnar också mycket övrigt att önska. Kvinnor har lägre lön, sämre karriärmöjligheter, sämre arbetsinnehåll och sämre pension. Bristen på rättvisa är stor. Många kvinnor känner nu, med rätta, att de väntat länge nog på rättvisa. Det kanske mest grundläggande av dessa problem är löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Heltidsarbetande kvinnor har i genomsnitt 74--90 % av männens löner, beroende på avtalsområde. Majoriteten kvinnor finns för övrigt i typiska låglöneyrken. Nuvarande lönesättning ger intryck av att det anses mer värdefullt att sköta en maskin än att vårda en människa. Det behövs en ny syn på vad som är värdefullt. Alla försök att komma till rätta med löneskillnadsproblemet torde resultera i halvmesyrer, om inte metoden med könsneutral arbetsvärdering tillgrips som ett verkningsfullt instrument. Tillåt mig dock att hysa betänkligheter vad gäller männens beredskap att acceptera de omfattande lönerevisioner som kan bli resultatet av en tillämpning av könsneutral arbetsvärdering. Men även inom arbetslivet måste nu männen ställa upp i kampen för jämställdhet. Om männen fortsätter att svika, kommer konfrontationen mellan könen att öka. Det är måhända ibland nödvändigt med konfrontation i mänskliga relationer. Men det är definitivt inte en metod som kristdemokratin förordar som förstahandsalternativ. Enligt kristen etik är det i första hand den privilegierade som bör ta initiativ till utjämning av orättvisor, inte den förfördelade. Fru talman! Jämställdhetsarbetet har upplevt en tid av stiltje både inom politiken och inom andra områden i samhället. Nu är det dags att återigen flytta fram positionerna. I det arbetet bör vi som politiker befinna oss i frontlinjen -- inte minst männen!

Det kan inte vara lätt att vara skatteminister i dessa dagar. Det tycks ju inte vara någon ordning alls i regeringen i skattepolitiken. Alla träter på alla. Carl Bildt och Bo Lundgren är på kollisionskurs med Bengt Westerberg när det gäller frågan om hur mycket skatterna skall kunna sänkas under den kommande treårsperioden. Olof Johansson är uppenbarligen på kollisionskurs med i stort sett hela regeringen i energiskattefrågan. Moderater och folkpartister är dessutom på kollisionskurs med sina egna klart uttalade vallöften i momsfrågan. Och hur är det egentligen med finansministern? Är hon rentav på kollisionskurs med sin egen partiledare? Ja, frågetecknen är förvisso många, men nu är det allmänpolitisk debatt, och den är ju till för att de politiska partierna skall ha möjlighet att klargöra sina ståndpunkter i olika frågor. Det är bara att sätta i gång, Bo Lundgren, Kjell Johansson, Ivar Alltså: Hur blir det, Bo Lundgren och Kjell Johansson, med de årliga skattesänkningarna under den kommande treårsperioden? Skall det bli 10 miljarder kronor, som det står i finansplanen, eller skall det bli betydligt mindre, som Bengt Westerberg vill? Den av er två som fortfarande står fast vid finansplanens 10 miljarder kronor kanske också vill vara snäll och tala om hur dessa miljarder skall finansieras. Och vad händer med den utlovade sänkningen av den generella momssatsen? Före valet lovade moderater och folkpartister i Ny start för 20 %, och efter valet hette det att det skulle bli ''en betydande sänkning av den generella momssatsen''. Men så sent som den 12 januari i år kunde Carl Bildt inte ange om det över huvud taget blir någon sänkning. Så det enda ni har åstadkommit på detta område hittills är en höjning av momssatsen, och det är i sanning ett egendomligt sätt att uppfylla ert vallöfte. Någon form av fortsättning måste det väl ändå bli, Bo Lundgren och Kjell Johansson? Så en fråga till Ivar Franzén. Betänkandet Konkurrensneutral energibeskattning har ju vållat er centerpartister en hel del huvudbry. Det har t.o.m. gått så långt att Olof Johansson har hotat med att avgå ur regeringen om förslagen i betänkandet blir verklighet. Nu är ju också det fullständigt unika inträffat, att utredaren börjat darra på manschetterna och i efterhand reviderat sina ståndpunkter, allt i det uppenbara syftet att rädda sammanhållningen i regeringen. Nu är frågan: Nöjer sig centerpartiet med det, eller är man fortfarande på kollisionskurs med sina regeringskolleger i denna fråga? Annars är väl centerpartiets största huvudvärk just nu fördelningspolitiken. Här har uppenbarligen tidigare mycket lovvärda ambitioner malts ner i den moderata stenkrossen. Jag skall inte strö salt i de centerpartistiska såren och redovisa kräftgången i opinionsmätningarna. Men det är väl ändå ganska klart att väljarna känner sig svikna -- och med all rätt, för före valet talade centern vitt och brett om sina fördelningspolitiska ambitioner. Man hävdade litet uppblåst att man angrep oss socialdemokrater från vänster. Nu låter man sig villigt styras av moderaterna och angriper oss från höger så det står härliga till genom att förespråka kraftiga skattesänkningar för höginkomsttagare och kapitalägare, samtidigt som man låter vanliga löntagare betala kalaset genom högre arbetslöshet, sämre sjukförsäkring, avskaffad rätt till delpension, försämringar av den kommunala servicen osv. Undra på att välja flyr centerpartiet, när det som före valet var högsta sanning nu har blivit lögn och förbannad dikt, när vänsterpolitik plötsligt blir högerpolitik. Nu kan man t.o.m. få se att centerpartistiska insändarskribenter klagar på högervridningen i partiet. Det finns nog anledning för Ivar Franzén och övriga centerpartister att lyssna en smula på rörelsen. Vi socialdemokrater lovade inga stora skattesänkningar före valet. Vi visste att detta inte var möjligt, om vi skulle kunna slå vakt om sysselsättning och välfärd, om vi skulle kunna fortsätta med välfärdspolitiken. Nu sitter vi med facit i hand: Stora skattesänkningar för välbärgat folk ger inte ökad tillväxt och sysselsättning och definitivt inte någon förbättrad välfärd. Det är precis tvärtom. Därför slår vi vakt om skattereformens viktiga principer, bl.a. om en likformig och rättvis beskattning av arbete och kapital. Därför kan vi också visa upp bättre sysselsättningssiffror än de borgerliga, bättre social trygghet och bättre budgetsaldo. Vi är inte så stöddiga att vi hävdar att detta är ''den enda vägen'', men vi är fullständigt övertygade om att det är den rätta vägen.

Fru talman! Lars Hedfors upprepar sin nidskrivning om den skattereform som har skett sedan nuvarande regerings tillträde. Jag vill ändå påminna om några saker. Sänkningen av momsen är tveklöst en skattesänkning som inte bara är den största utan som också har en klar fördelningspolitisk profil. När vi tar bort skogsvårdsavgiften innebär det att vi tar bort en mycket orättfärdig skatt, vilket positivt berör en av de grundläggande produktionsfaktorerna i Sverige. När vi justerar gåvo och arvsbeskattningen, och så småningom kapitalbeskattningen, syftar det ändå till att göra Sverige till ett bra land för arbetande kapital. Vi kan inte erbjuda framtida sunda skattesänkningar om vi inte har en produktion och ett arbetande kapital, utöver duktiga människor och arbetare, som kan skapa en kaka som vi kan dela på. Tittar man litet grand om hörnet, Lars Hedfors, så finner man att det allra mesta av dessa skattesänkningar rymmer en framtidsvision, en framtidsmöjlighet, som vi centerpartister är stolta över. Att det sedan finns en och annan sak som inte har vårt ursprung, det måste vi acceptera i de kompromisser som alltid sker i en regering -- vilket Lars Hedfors säkert väl känner till. När det gäller utredningen om konkurrensneutral beskattning vill jag bara konstatera att det ankommer på regeringen att nå fram till de slutliga lösningarna. Jag hör till dem som tror -- ja, t.o.m. vet -- att det finns goda möjligheter att nå resultat som ger en klart bättre miljö och samtidigt en förstärkning av industrins konkurrenskraft. Det är en lösning som ligger i hela folkets intresse.
Fru talman! Ivar Franzén fortsätter att hävda att man i regeringsställning har uppnått viktiga centerpartistiska mål, och så hänvisar han till momsen på livsmedel. Då vill jag bara erinra om att det ju var total enighet om detta i riksdagen. Det var förvisso icke någon centerpartistisk prestation att få igenom detta. Beträffande momsen, som Ivar Franzén gärna hänger upp sig på, så rör det sig ju, i förhållande till övriga skattesänkningar som gynnar höginkomsttagare och kapitalägare, om en ganska liten del, närmare bestämt 1 ,39 miljarder kronor. När det gäller skattesänkningar för höginkomsttagare är det helt andra siffror; 8, 9, 10 miljarder pytsar ni ut till kapitalägare och höginkomsttagare. Det ni har fått, Ivar Franzén, är smulorna från den rike mannens bord och ingenting annat. Slutligen: Det ankommer på regeringen att nå fram till ett beslut när det gäller energibeskattningen. Tala då om för en kunskapstörstande allmänhet, Ivar Franzén, hur det skall gå till när åtminstone ett tungt statsråd hotar med sin avgång i samband med denna fråga! Finns det över huvud taget en möjlighet att komma överens när det gäller energibeskattningen?
Fru talman! Jag tror att centern, utan att verka övermaga, kan ta åt sig äran av att i hög grad ha påverkat den omsvängning som socialdemokraterna gjorde och som i och för sig var en viktig förutsättning för att det gamla goda centerförslaget om sänkt moms skulle genomföras. Jag vet, Lars Hedfors, att det finns mycket kunskap och sunt förnuft i vår nuvarande regering. Jag vet att man är beredd att konstruktivt analysera och komma fram till bra beslut. Det skapar förutsättningar för att nå resultat som jag vet kan ge både en väsentligt bättre miljö och en stärkt konkurrenskraft för industrin. Låt oss avvakta och jobba på det sätt som vi har i uppgift att arbeta på och inte här försöka skapa bindningar som bara försvårar en konstruktiv uppgörelse.

Fru talman! Lars Hedfors, det är klart att vi skall hjälpas åt att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Det är vi alla medvetna om i denna kammare. Men vi har litet olika vägar för att nå det målet. Socialdemokraterna vill behålla ett högt skattetryck. Jag kan försäkra Lars Hedfors att om man gör så, ökar den svarta sektorn markant i samhället. Jag som småföretagare vet nämligen att folk inte längre har råd att anlita yrkesmän. De har inte längre råd, utan de måste betala utan moms och reducera timpenningen. För att få bukt med detta måste man sänka arbetsgivaravgifterna så att vi småföretagare kan hålla nere våra priser och även momsen, särskilt byggmomsen. På detta sätt skulle vi få en dynamik i samhället. Om vi får denna sänkning när det gäller varor, tjänster och arbetskraft skulle småföretagen på sikt kanske kunna anställa en eller två personer. Jag kan tala om för Lars Hedfors att vårt program är fullt finansierat. Vår motion säger att vi skall sänka skatten med mellan 1 % och 1,5 % per år under en tioårsperiod. Det har vi uppgett i vår budgetmotion. Lars Hedfors kanske känner till begreppet automatiska effekter. 1,6 miljoner människor arbetar inom den offentliga sektorn. Om arbetsgivaravgiften sänks blir givetvis kostnaden lägre för stat och kommun. Det handlar således om pengar som går runt i samhället. Tack vare att vi får lägre priser på varor och tjänster i samhället får den offentliga sektorn en dämpad kostnadsutveckling. Detta medför också kraftiga besparingar för kommunen. Man kan också ta upp Lars Hedfors dynamiska effekter, men det skulle jag kunna tala en hel dag om. Det är sådant som vi företagare hela tiden måste ta hänsyn till.

Fru talman! När vi har så höga skatter och så hög moms som vi har i Sverige, Lars Hedfors, har folk inte råd att anlita arbetskraft. Som exempel kan nämnas läkare som tar kompensationsledigt. Vad gör de då? Jo, de går hem och målar huset, drar kablar och installerar rör i stället för att låta hantverkare göra det. Det är där vi får en dynamik i samhället. Vi kan också ta företaget Tetrapak som exempel. Företaget har sin verksamhet här i Sverige men betalar skatt i Schweiz. Det handlar om flera miljarder kronor. Vad skulle hända om man sänkte skattetrycket i Sverige? Jo, Tetrapak skulle sannolikt flytta tillbaka till Sverige, liksom många andra företag. Utländska investerare -- amerikanare, fransmän, tyskar, italienare, m.fl. -- skulle investera i Sverige. Det skulle öka vårt välstånd. Jag skall som exempel nämna folk som flyttar till Belgien med sitt kapital. Lars Hedfors har här flera gånger sagt att kapitalbeskattningen skall fortsätta att vara hög. Vad händer då? Jo, vi får en skatteflykt från Sverige. Detta kapital, som bl.a. finns i Belgien, arbetar för Belgiens ekonomi. Belgiens arbetare får indirekt arbetstillfällen genom detta kapital. Hur skulle det vara om vi sänkte avgifterna på dessa skatter och behöll kapitalet i Sverige? Det skulle indirekt skapa -- kanske inte i första och andra ledet men i tredje och fjärde -- arbetstillfällen. Det har alla nytta av i Sverige.

Fru talman! Häromkvällen satt jag i riksdagsrummet och bläddrade med kanalväljaren. Då hittade jag landets biträdande finansminister Bo Lundgren i en TV-studio. Statsrådet Lundgren sade att det var roligt att vara minister. Arbetskamraterna var bra, och det var roligt att sänka skatterna. I media kallas Lundgren för skatteministern. Kanske skulle statsrådet egentligen föredra beteckningen ''skattesänkningsministern''. Det är inte helt osannolikt. Det är där grundbulten till en ny start för Sverige finns. Sänkt skatt skall ge Sverige en ny start och ny fart på Sveriges ekonomi. Och de moderata turboministrarna inkl. biträdande finansministern kör snabbt på den enda vägen. De andra regeringspartierna fungerar mest som passagerare i baksätet i skattepolitiken. Och hittills har passagerarna godkänt såväl vägval som fart. Det är sant att det muttras litet grand i baksätet, men det blir inte mer än mutter. Är detta en ansvarsfull politik? Mitt svar är nej. Om det vore så att alla uppoffringar som svenska folket nu ställs inför skulle ha det goda med sig att jobben tryggades, så borde man nog fundera på saken. Men regeringens politik är inte bara orättvis, utan leder just nu till ökad arbetslöshet. Regeringen motiverar sina besparingar med att skatterna måste sänkas. Skattesänkningarna har i första hand gällt kapital och förmögenhetsbeskattning. Detta skall öka hushållens sparande, öka investeringarna och därmed tillväxten. Fru talman! Huvudproblemet i svensk ekonomi utgörs inte av ett otillräckligt hushållssparande. Tvärtom har de två senaste årens påtagliga uppgång i hushållens sparande bidragit till att försvaga aktiviteten i ekonomin. Att i detta konjunkturläge ytterligare stimulera sparandet leder till fördjupade problem och en ökad arbetslöshet. Fru talman! Det är inte bara regeringens besparingar som slår mot sysselsättningen, utan just nu är även dess skattesänkningar tillväxthämmande. Regeringen säger att man inte vill föra någon konjunkturpolitik utan att man i stället förespråkar strukturpolitik. Det låter tjusigt. Det finns emellertid ett gammalt uttryck som säger att medan gräset gror så dör kon. Eller annorlunda uttryckt -- operationen lyckades, men patienten dog. Det är inte så svårt att se regeringens felslut. För några år sedan rådde överhettning i ekonomin. Då skulle statsmakterna kyla av ekonomin med ökat sparande -- tvångssparandet. Under våren 1992, med start på måndag, skall de tvångssparade pengarna betalas igen till hushållen. Det rör sig om 5,6 miljarder. Men samtidigt skall regeringen sätta fart på ekonomin genom att öka sparandet, fast denna gång via skattesänkningar. Är det inte märkligt, fru talman, att ett ökat sparande både kan kyla av och stimulera ekonomin? En patentmedicin för allt? Är det någon som tror att det kan vara så? Nej! Regeringen försöker ge sken av att ett ökat sparande är liktydigt med investeringar för tillväxt. Men i en öppen ekonomi, där kapitalet fritt kan röra sig över gränserna, är kopplingen mellan inhemskt hushållssparande och investeringar liten. Det är annars ungefär första sidan i en lärobok i nationalekonomi att sparande är lika med investeringar. Det stämmer på tvåeller trepoängsnivå i en nationalekonomisk kurs. Men i en öppen nationell ekonomi finns det inget sådant direkt samband. Naturligtvis måste vi ha ett sparande, men det behöver inte sättas upp någon motsatsställning mellan konjunktur och strukturpolitik. De låter sig förenas om man inte har blinda ideologiska fläckar. Vänsterpartiet har lagt fram sitt budgetförslag. Det syftar till att få till stånd kraftfulla åtgärder mot arbetslösheten. Vi avvisar regeringens förslag om indragning av pengar från kommunerna och kräver att investeringsbidraget för bostadsbyggandet återställs. Vänstern vill satsa mer resurser på utbildning. Vi vill investera kraftigare än regeringen i ny, miljövänlig infrastruktur. En annan åtgärd vore att ta bort momsen på kollektivresande, likaså att slopa eller sänka momsen på hotell och serveringstjänster. Det skulle direkt stimulera tjänstesektorn utan några ideologiska omvägar. Vi menar att den ekonomiska politiken måste inriktas mot att förhindra fortsatt social utslagning. Därför vill vi kraftigt utöka antalet beredskapsjobb. Därför slår vi vakt om anslagen till vuxenutbildning och folkbildning. Vad som behövs, fru talman, är det som på ekonomspråk kallas ett ökat realt sparande, dvs. investeringar. Det säkraste sättet att uppnå detta är att se till att hålla uppe efterfrågan och anslå mer resurser til utbildning och investeringar i miljövänliga transporter. Med stora skattesänkningar på kapital och förmögenheter stimulerar regeringen inte i första hand investeringarna. I första hand pressar man upp tre andra ting: -- Det är vidgade inkomst och förmögenhetsklyftor. -- Det är en press uppåt på budgetunderskotten. -- Det är ökade krav på prutningar i budgeten -- social nedrustning. Det är inget resultat att yvas över. Visst kan det vara roligt att vara skattesänkningsminister, det tror jag säkert. Jag missunnar ingen att ha roligt. Tvärtom, det är bra när människor trivs. Men när nöjet går ut över statsfinanserna och en sund ekonomisk politik, då blir det för mycket av det

Fru talman! Jag är inte säker på att jag kan få Bo Lundgren att förstå varför socialdemokratin vill att vi skall ha en förmögenhetsskatt. Det är av fördelningspolitiska skäl, och det begreppet har aldrig moderata samlingspartiet accepterat. I klartext: Vi anser att de som har stora förmögenheter har en större skattekraft än andra och följaktligen också skall betala skatt därefter. Vi tycker att det är orättvist att göra som regeringen gör i dag. Man gynnar folk som har förmögenheter på 40 milj.kr. genom skattesänkningar på mellan 600 000 och 1,2 miljoner per år, samtidigt som man genomför skattehöjningar för låginkomsttagare, Bo Lundgren, och samtidigt som man urholkar trygghetssystemet för låginkomsttagare, så att en vanlig löntagarfamilj förlorar ungefär 6 000 kr. Jag förstår att Bo Lundgren har svårt att sätta sig in i dessa situationer. Han har uppenbarligen inte kontakt med samma verklighet som vi har. När det gäller att få till stånd investeringar i vårt land är det avgörande inte i första hand beskattningen på kapitalinkomst och förmögenhet. Det avgörande är att vi har en konkurrenskraftig bolagsbeskattning. Och det är just precis vad vi har i Sverige i dag, som ett resultat av den skattereform som socialdemokratin tillsammans med folkpartiet drev igenom i riksdagen. Vi har också hört hur företagsledare, t.ex. Volvos verkställande direktör och ABB:s verkställande direktör, klart och tydligt har sagt att det nu återigen är lönsamt och bra att investera i Sverige. Får jag avsluta min replik med att påminna Bo Lundgren om att jag ställde en fråga om moderata samlingspartiets politik när det gäller momsen. Tänker ni sänka den generella momssatsen, eller tänker ni inte göra det?

Fru talman! Det är, som jag sade i mitt inledningsanförande, förmodligen inte lätt att vara skatteminister i dag. Det märker man inte minst på Bo Lundgrens senaste replik. När jag frågar honom hur det blir med momssatsen svarar han litet vagt: Ja, det är nödvändigt att sänka momssatsen. Detta skall jämföras med vad Bo Lundgren sade före valet. Så här sade Bo Lundgren den 1 juni 1991: ''Moderata samlingspartiet kommer aldrig att acceptera att momsen nästa år höjs på kläder, husgeråd och de flesta andra varor som s och c föreslår. En ny regeringen måste tvärtom snarast'' -- lägg märke till det -- ''sänka momsen på alla varor och tjänster till 18 %.'' Ni har höjt momsen från 23,46 % till 25 %, Bo Lundgren. När skall ni uppfylla ert vallöfte? Bo Lundgren säger att förmögenhetsskatten är en extra skatt utöver allting annat. Det är möjligt att det är rätt. Men förmögenheten ger också möjligheter till en extra köpkraft hos dem som har den, och det är just därför som den skall beskattas. Man har t.ex. möjligheter att belåna sitt kapital på olika sätt och på det viset skaffa sig en bättre levnadsstandard. Slutligen, Bo Lundgren, säger ni att den viktigaste fördelningspolitiska insatsen ni kan göra är att skapa jobb. Men även där gör ni precis tvärtom. Arbetslösheten ökar ju kraftigt. Den ökade t.o.m. efter det att ni lagt fram er egen budgetproposition. Som ett resultat av att ni lade fram er egen budgetproposition ökar arbetslösheten i Sverige kraftigt. Det är inte konstigt. Ni drar in köpkraft från konsumenterna och minskar möjligheterna för kommunerna att göra någonting. Ni lägger en död hand över byggandet i Sverige. Då växer arbetslösheten. Med en socialdemokratisk politik, och med det socialdemokratiska budgetalternativet, skulle vi kunna pressa ner arbetslösheten till i runda tal

Fru talman! Jag skall ställa några frågor till statsrådet om det han inte tog upp i sitt anförande. Jag tror naturligtvis Bo Lundgren på hans ord när han säger att skatten under kommande budgetår skall sänkas med 10--15 miljarder, och så kommer förslaget att läggas. Men på vilka områden kommer skatten att sänkas? Så till en annan sak. För innevarande budgetår hade man prognosticerat ett underskott på 5 miljarder. Det blir troligen ungefär 50 miljarder. Nu säger ni att underskottet skall bli 70 miljarder, men om underskottet växer till kanske 80--90 miljarder, kvarstår då budet om att sänka skatten med 10--15 miljarder? Det är en intressant fråga. Sedan säger Bo Lundgren att det är viktigt att man inte investerar utomlands utan i Sverige. Här odlar man från moderat sida en myt att investeringarna i Sverige har varit låga. Men vi hade ju en överhettad ekonomi, och i en överhettad ekonomi är investeringar per definition höga. Investeringarna var alltså höga i Sverige, och de var också höga utomlands. Man hade alltså för stora finansiella belopp i rörelse. Var det fel, Bo Lundgren, av Stora att köpa att gå i fusion med Brown Boveri? Det är två stora affärer som gör att det statistiskt sett verkar som att man hellre investerar utomlands. Men man kan ju inte så att säga köpa Feldmühle i Sverige, eftersom företaget inte ligger i Sverige. Om Renault köper upp Volvo ökar utlandsinvesteringarna i Sverige. Men tycker Bo Lundgren att det vore så trevligt? Det kan diskuteras om det är så bra för sysselsättningen. Statistiken kan dölja mer än vad den förklarar. Ingvar Kamprad flyttade, men Älmhult ligger kvar, och där ligger IKEA:s huvudkontor och verksamhet. OECD har nyligen visat att vi har en mycket konkurrenskraftig bolagsbeskattning. Den är bäst i hela OECD. Trots det har länder med mycket högre skatt på företag, som t.ex. Tyskland, mycket högre tillväxt. Det finns inget rakt samband mellan låg skatt och tillväxt. Slutligen, Bo Lundgren: Ett onödigt högt skattetryck skall undvikas. Alla skattesystem innebär skattekilar. Det var därför som vi i vänsterpartiet sade: Ta bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital, och slopa skogsvårdsavgifterna. Men framför allt kan man ta bort ett onödigt högt skattetryck genom att bedriva fördelningspolitik. Då behöver man inte skicka så stora bidrag till låginkomsttagarna. Fördelningspolitik sänker skattetrycket. Tillväxt sänker skattetrycket, men skall man ha tillväxt får man bedriva både struktur och konjunkturpolitik utan blinda ideologiska fläckar.

Fru talman! Det sker inte så många investeringar just nu. Det är just det som är min poäng, nämligen att vi måste öka de reala investeringarna och öka det reala sparandet. Tyvärr är regeringen fången i ett monetaristiskt tänkande där man bara studerar finansiella flöden. Men det är den verkliga ekonomin som är viktig. I början av 1980-talet hade vi för stora investeringar i fel sektorer men för litet av investeringar i förnyelse av svensk industri. Vi hade för mycket av investeringar i tunga maskiner, och det var felet. Det var socialdemokraterna orsak till, men de borgerliga fortsätter delvis den här politiken genom att försöka manipulera med skattesystemet för att åstadkomma tillväxt. Tillväxt skapas ute i industrin genom att man höjer produktiviteten och är kostnadseffektiv. Det kan inte Bo Lundgren som skattesänkningsminister åstadkomma. Där har svenska industrialister brustit, bl.a. på grund av att de inte haft tillräcklig politisk press på sig. Man har haft politiserade företagsledare, som har begärt att få gratisvinster av politikerna. Vi hade redan tidigare,före bolagsskatteomläggningen, OECD:s lägsta bolagsskatt. Nu har vi det helt uttalat. Se på sambanden! De länder som har den lägsta bolagsbeskattningen är Grekland, Sverige, Irland och Belgien. Det finns kanske inte något oupplösligt samband mellan snabb tillväxt och låg bolagsskatt. De länder som har hög skatt i OECD är Turkiet, Nya Zeeland, Australien och Norge. Det finns inga samband mellan låg skatt och industriell tillväxt. Tillväxt skapas i stället genom att man har en hög kompetens i industrin, genom att man satsar på utbildning och en bra infrastruktur och genom att man höjer produktiviteten genom en ny arbetsorganisation så att man får bra arbetskraft och utnyttjar hela människan i industrin. Men då får man inte se människan som något som man enbart använder piska och morot på -- dvs. homo economicus -- så fungerar inte industrin. Det inser numera t.o.m. industrialisterna. Det är bara synd att politikerna på högerkanten skall släpa efter. Återigen till det jag sade om de stora företagsköpen. Bakom de siffror som moderaterna brukar redovisa när det gäller stora utlandsinvesteringar ligger sådana här företagsköp. Man försöker alltså använda siffrorna för att få en bild av att det skett nyinvesteringar utomlands. Men det är inte vad som har skett, utan man har köpt företag och hus utomlands. Det är inte så att man i stället kunde ha satsat på ny produktion i Sverige. Det kunde man i och för sig ha gjort om man hade varit mer kreativ, men så är inte fallet i verkligheten.

Fru talman! När jag i går kväll avslutade ett första utkast till anförande i den här debatten slöt sig riksdagens dator som en mussla, och sedan har den behållit detta anförande för sig själv. Låt mig därför i all hast hålla ett anförande som anknyter till den debatt som har förts här tidigare, främst statsministerns inlägg i debatten i kammaren i går och de åsikter som Lars Hedfors i dag har redovisat. Om man har lyssnat på den här debatten är det alldeles uppenbart att inriktningen av skattepolitiken nu skiljer sig diametralt mellan regeringen och socialdemokratin. Lars Hedfors spelar nu upp det gamla indignationsnumret som går ut på att det är fråga om stora skattesänkningar för höginkomsttagare, och Ingvar Carlsson talade i går om att socialdemokraterna står för en politik som innebär att välståndet tillfaller alla. Sanningen är ju den att vi i dag upplever att vi inte förmår betala för det välstånd som vi har bestämt oss för, och en mycket mycket stor del av skulden för detta där den skattepolitik som socialdemokraterna så envist drev. Jag häpnar nästan när jag hör Lars Hedfors. Väldigt många av de socialdemokrater som stod bakom skattereformen har ju försvunnit -- Kjel - Åsbrink --, men Lars Hedfors är ändå kvar. Men vart i all världen, Lars Hedfors, har analysen och den analytiska förmågan tagit vägen? När det gäller skattepolitiken har ni nu trillat ner i de gamla plogfårorna. Nu försöker ni på nytt inbilla svenska folket att välståndet i vårt land är en följd av att ni socialdemokrater har omfördelat stora summor genom höga kapitalskatter, höga förmögenhetsskatter, höga arvs och gåvoskatter samt en hög marginalskatt. Detta är ju en fullständig myt! Det är inte sant, Lars Hedfors. I den mån dessa skatter över huvud taget har haft någon verkan och betydelse för människorna handlar det om en ren skadeverkan på svensk ekonomi. Dessa skatter gynnade låntagare på småspararnas bekostnad, de drev företagande och företagsamma människor utanför landets gränser, de förhindrade en vettig lönebildning, och de drev upp inflationen. Inflationen omfördelade årligen enorma belopp -- från människor utan fasta tillgångar till människor med förmögenhet. Att alla dessa skatter skulle omfördela stora belopp är ett påstående som faller på sin egen orimlighet. Jag talar nu om situationen före skattereformen. Av det skattetryck på drygt 50 % som gällde före skattereformen svarade de skatter jag här har talat om för ungefär 3,5 procentenheter -- 3,5 procentenheter! Annorlunda uttryckt: Om vi bara skulle ta ut skatter som innefattade denna extra beskattning av rika människor, skulle vi kunna hålla oss med en skattekvot på 3,5 %. Fru talman! Det här är ingenting som jag har hittat på. Det här är socialdemokratins egen analys, redovisad i den idéskiss som låg till grund för skattereformen. Nu har som sagt socialdemokraterna trillat ner i de gamla fårorna igen. Nu sopar ni bort analysen och återgår till att försöka slå blå dunster i ögonen på folk. Frestelsen att göra debatten lätt för er har blivit för svår. Vad värre är: Skulle ni ha framgång hos väljarna slår er politik emot välfärden i vårt land. Lars Hedfors gör också ett stort nummer av en oenighet inom regeringen då det gäller skattetrycket. Lars Hedfors var ju här i kammaren i går; jag såg honom under hela debatten. Men jag frågar mig om Lars Hedfors sov. Debatten i går var nämligen oerhört klargörande. Statsminister Carl Bildt sade: Ja, vi kommer att sänka skatter. Om detta är 5, 10 eller 15 miljarder kronor skall vi återkomma till. Det är ett klart besked. Nivån kan alltså komma att variera. Statsministern sade vidare att alla skattesänkningar inte innebär att varje skattesats har betydelse. Också Bengt Westerberg påpekade detta. Momsen har t.ex. inte en sådan betydelse för företagande och nyskapande, men energiskatterna har det, sade han. I själva verket är ju den skattepolitik vi har fört den som stod redovisad i Ny start för Sverige, dvs. att vi skall börja med att sänka de skatter som är mest skadliga för utveckling och tillväxt. Där står också att sänkningen av skattetrycket vad beträffar takt och inriktning måste avvägas mot de krav som den fortgående europeiska integrationen och världsekonomins utveckling ställer på Sverige men också mot kraven på att kunna finansiera angelägna offentliga utgifter, t.ex. pensioner och andra välfärdsåtaganden. Detta stod att läsa i Ny start för

Fru talman! Med folkpartiets fördelningspolitik är det alldeles utmärkt. Det är nämligen just en fördelningspolitik som vi bedriver, och det är den fördelningspolitik som socialdemokraterna själva kom fram till att man borde driva i ett land när de satte sig ned och gjorde en analys i den idéskiss som låg till grund för skattereformen. Låt mig citera ur den, då vad som står där är otroligt klargörande: ''Men fördelningsperspektivet behöver vidgas. Som kommer att visas i denna skrift måste vi vid sidan av den fördelningspolitiska uppgiften ställa upp ett annat huvudmål för skattesystemet, nämligen att det så långt möjligt skall skapa gynnsamma villkor för tillväxten och ekonomins funktionssätt i övrigt, inte minst genom att stimulera arbete, företagande och sparande. Om skattesystemet ges en sådan utformning, att ekonomin fungerar bättre och tillväxten blir högre, då kommer också resurserna för att förbättra såväl köpkraften som den sociala välfärden att öka. Sett över en längre period kan en ökad ekonomisk tillväxt skapa väsentligt större resurser för att förbättra villkoren för vanliga människor -- eller för de sämst ställda -- än vad som kortsiktigt kan uppnås genom en omfördelning av befintliga resurser.'' Läs er egen analys, Lars Hedfors, och lägg om politiken i den riktning som ni tidigare var inne på, så kommer välståndet i Sverige att öka! Nu är ni på en katastrofkurs. Ta er upp ur den här plogfåran!

Fru talman! När det gäller arbetslösheten har jag inte hunnit analysera den socialdemokratiska budgeten. Om man fortsätter att ta ut skatter, fortsätter att använda dessa skattemedel till att bygga bostäder och lokaler som inte behövs, som sedan står tomma och måste rivas, fortsätter att låta kommunerna expandera -- ett socialsystem som alla utredningar som är gjorda på området har kommit fram till att vi inte har råd med, inte kommer att kunna finansiera -- är det klart att det tillfälligt blir bättre. Men det som är den stora katastrofen är ju att ni inte lyssnar och inte läser er egen analys. Ni säger att det är bra att vi läser era socialdemokratiska skrifter, men vore det inte bra om ni själva också läste dem vid något tillfälle? I stället driver ni en kortsiktig politik, som hela tiden för landet nedåt, precis som det nu har gått. Det ger en minskande tillväxt och därmed ett sämre läge. Det är det som oroar mig. Det finns ju så otroligt klart beskrivet i er egen skrift. Ni gör i dessa dagar ett våldsamt indignationsnummer av att man sänker förmögenhetsskatten och förändrar kapitalbeskattningen, men det framgår ytterligt tydligt av er egen analys att dessa skatter inte har någon betydelse för fördelningspolitiken.

Fru talman! Svenska folket har en urgammal rätt att sig självt beskatta. Vi har som riksdagsledamöter fått förtroendet att värna och vårda den rätten -- hela svenska folkets rätt. Därför finns det anledning att fundera över vad svenska folket vill, vad hela svenska folket vill, grundat på en fri och saklig debatt, en bred och ärlig analys. Några i denna kammare gör det enkelt för sig genom att konstatera att svenska folket bara vill ha lägre skatter. Någon talar om 200 miljarder lägre skattetryck, medan andra nöjer sig med 30. Visst vill alla ha lägre skatter, om det inte blir några andra konsekvenser än just lägre skatter. Men sådan är inte verkligheten, i vart fall inte när det gäller de belopp som jag nämnde. Skattepengarna har alltid använts till något. Detta måste vi avstå från eller betala själva, om vi inte genom att använda kvarvarande resurser bättre kan få ut mer av mindre. Det finns sannolikt bara två sunda möjligheter till skattesänkningar. Den ena vägen är effektivisering av nödvändig verksamhet och slopande av verksamhet som vi kan avstå ifrån eller är beredda att själva betala för i den utsträckning vi finner den nödvändig. Den andra vägen är tillväxt som ger större kaka att dela på, och därmed kan skattetrycket sänkas utan att resurserna till vår gemensamma verksamhet behöver bli mindre. Nu är det långt ifrån all tillväxt som ger tillskott av fria resurser. Om vi tar hänsyn till produktionens miljökostnader är det inte svårt att hitta exempel på produktionsökningar som är tärande på samhällsekonomin i stället för närande. När utredningen ''Konkurrensneutral energibeskattning'' lovar tillväxt och flera jobb om energiskatterna sänks radikalt för svensk industri, är det klart att de flesta tycker att det är bra. I dag är bristen på sysselsättning ett långt större problem än den överhettning och brist på arbetskraft som de flesta ansåg vara ett bestående problem för bara ett par år sedan. Det finns verkligen anledning till att ha både ett historiskt perspektiv och ett framtidsperspektiv i denna fråga, som har så stor betydelse såväl för teknikutvecklingen som för miljön. Det har under lång tid ställts väsentligt hårdare miljökrav på svensk skogsindustri än på motsvarande industri i övriga Europa. Från industrins sida har det emellanåt klagats på detta. Men samtidigt finns det anledning att ge skogsindustrin beröm för förnämlig teknikutveckling och för de stora miljöinvesteringar som har gjorts. Detta skulle dock inte ha gjorts om inte kraven hade ställts, såväl från statsmaken som från konsumenterna. I dag är svensk skogsindustri bättre rustad för EG konkurrensen tack vare dessa investeringar, då miljövänlig produktion nästan alltid är effektivare produktion än den miljökrävande. En kraftig sänkning av industrins energikostnader kan bli en björntjänst för industrin om det innebär försämrad effektivitet i energianvändningen och om det innebär en fortsatt låsning till fossila bränslen, som i ett längre perspektiv måste ersättas med förnybar energi. Resultatet kan bli rika föräldrar men fattiga barn, bildligt talat en ''förgubbning'' av svensk industri som senare kräver en mycket dyrbar föryngringsprocess för att klara den framtida konkurrensen. Vill svenska folket ha det på detta sätt? Jag tror inte det. I regeringsförklaringen sägs bl.a.: ''Miljövänlig energi från biobränslen, solenergi och vind utvecklas och stimuleras. Hushållning främjas. Arbetet med att ersätta fossilbränslen med biobränslen påskyndas.'' Jag tror att det finns en bred majoritet av svenska folket som står bakom denna deklaration. Därför bör det vara helt klart att den förstärkning av svensk industris konkurrenskraft som skall ske genom sänkta energiskatter inte får minska utan måste öka styrningen mot effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Det är självklart att detta faktum kommer att vara utgångspunkten i de kommande överläggningarna inom regeringen om hur de framtida energiskatterna skall utformas. Om den goda viljan finns, och det tror jag, finns det också möjligheter till lösningar som ger både bättre miljö och stärkt konkurrenskraft, lösningar som säkert kan förankras i en bred folkopinion och som representerar svenska folkets vilja. Jag vill göra några korta kommentarer. Lars Bäckström sade att hushållssparandet är för högt. Det är ett märkligt uttalande med tanke på att vi fortfarande har underskott i vår bytesbalans. När det gäller det obligatoriska sparandet kan jag konstatera att i varje fall återbetalningen är helt perfekt. Sannolikt kommer den större delen av detta sparande att återsparas. Vi har uppnått många fördelar i och med detta, och folk får tillbaka sina pengar med ränta. Jag tycker att Lars Hedfors tillåter sig en felaktig beskrivning när han talar om att denna regering lägger en död hand över byggandet. Tiden tilåter mig emellertid inte att gå in på ytterligare motiveringar, men det är en helt felaktig beskrivning.
Herr talman! Hushållssparande skall vi ha. Och det har funnits tider då hushållssparandet i Sverige har varit på tok för lågt. Men just nu befinner vi oss i en lågkonjunktur. Det är Ivar Franzén och jag överens om. När vi hade en överhettning förespråkade Ivar Franzén att man tvångsmässigt skulle öka hushållssparandet. Nu befinner vi oss i en lågkonjunktur. Är det då inte underligt att använda samma metod för att stimulera ekonomin som man använde för att kyla av ekonomin. Jag tror inte att det finns något ekonomisk-politiskt verktyg som fungerar på detta sätt i bägge riktningar. Tror Ivar Franzén verkligen det, är detta något som kommer att diskutera på många ekononomiseminarier framöver, där man får försöka bevisa denna teori. Detta kan rent av resultera i pris. I regeringens finansplan sägs det att de kraftiga förändringarna i sparkvoten tidigare har förklarats i huvudsak av svängningar i det finansiella sparandet, alltså inte i det reala sparandet -- investeringarna -- vilket också jag vill öka. Regeringen skriver i finansplanen: Skattereformen för sålunda med sig en förändring av sparandets fördelning med ett ökat finansiellt sparande. Men det är inte ett finansiellt sparande som vi behöver. Vi behöver ett realt sparande, dvs. investeringar. Regeringen har tydligen missat att vi lever i en öppen ekonomi. Den är internationaliserad, det har ni väl hört talas om? Och då finns inte den direkta kopplingen mellan hushållssparande och investeringar i ett givet isolerat land. Det har upphört. På 40-talet kanske det fanns sådana samband, men så är det inte längre. Om man ökar det finansiella sparandet kanske det ökar industriinvesteringarna i Frankrike. Det kanske är bra för fransmännen, men jag vet inte vad det skulle ha för betydelse för Sverige. Det kanske leder till ett ökat obligationssparande, osv. Men det är mycket osäkert vart det tar vägen. Men vi behöver fler industriinvesteringar. Och det kan vi åstadkomma genom att hålla efterfrågan uppe och satsa på infrastruktur och utbildning. Herr talman! Det var mycket fascinerande att höra den tidigare diskussionen mellan centern och socialdemokraterna om vem som var mest för sänkt matmoms. Det var en njutning att sitta här som gammal vpk-are och höra socialdemokraterna och centern diskutera vem som är mest för sänkt matmoms. Jag har ett tips till er om vem som var först. Jag vill ställa en kort fråga till Ivar Franzén. Om budgetunderskottet växer, kommer centern då att stå bakom det ekonomiska paket som innebär att skatterna skall sänkas med 10--15 miljarder? Om budgetunderskottet inte blir 70 miljarder utan 90 miljarder, tycker centern att skatterna då skall sänkas med 10--15 miljarder?
Herr talman! Får jag först slå fast att vi behöver ett ökat sparande i Sverige som grund för ökade investeringar. Det är i ett längre perspektiv inte hållbart, Lars Bäckström, att vi inte har ett så stort sparande i Sverige att vi klarar våra egna investeringar, vilket är detsamma som att vi skall ha balans i bytesbalansen. Det är ett mycket farligt budskap som Lars Bäckström går ut med till de svenska hushållen när han säger: Nu skall ni inte spara, nu skall ni konsumera. Det är en döbelnsmedicin som möjligtvis ger en bättring i dag, men i morgon sjufalt värre. Det är inte en medicin som jag tänker stå här och rekommendera. Den får vänsterpartiet faktiskt stå för alldeles själva. Jag tror att de ganska snart kommer att ångra denna ordination, om de tänker igenom dess konsekvenser. Det är uppenbart att vi, för att budgetunderskottet inte skall öka, måste få i gång en ökad produktion och en ökad sysselsättning i Sverige. Och det är ju detta som hela regeringspolitiken går ut på, särskilt satsningen på småföretagen. Det är alltså fråga om mycket kraftfulla åtgärder för att vi åter skall öka produktionen och därmed skapa det utrymme som vi anser är bra för de nödvändiga skattesänkningarna.
Herr talman! Jag menar inte att man över tiden, i ett decennium, kan hålla uppe industritillverkningen genom att ensidigt stimulera konsumtionen och hålla sparandet på en låg nivå. Det är helt omöjligt. Men nu befinner vi oss i en sällsynt djup lågkonjunktur. Och Ivar Franzéns resonemang, då han varnar för att dessa medel skall användas till konsumtion, gick ut på att man kanske skulle förlänga tvångssparandet litet längre. I går tyckte centern att det var utmärkt att man kunde öka efterfrågan. I dag är det ansvarslös vänsterpolitik att dessa medel kan öka efterfrågan. Man får väl i alla fall föra samma politik från den ena dagen till den andra, även om man utvecklas. Men så fort bör det nog inte gå. Jag säger att vi bör öka det reala sparandet. I Uddevalla, som jag kommer från, slår företag just nu igen och friställer folk, inte på grund av att konkurrenskraften är dålig utan på grund av att det inte finns några order över huvud taget på marknaden att konkurrera om när efterfrågan är så oerhört svag. Då är det svårt att hämta in produktivitetsvinster. Ivar Franzén kommer ju från centerrörelsen med ett visst förflutet när det gäller ordspråket medan gräset gror dör kon. Detta är allvarligt, eftersom vi just nu har en oerhört svag efterfrågan. Och det är den som regeringen slår mot. Det går att kombinera konjunkturoch strukturpolitik. Det är inte någon omöjlig uppgift. Jag vill upprepa min fråga till Ivar Franzén. Om budgetunderskottet växer till mer än 70 miljarder, till kanske 80--90 miljarder, kommer centerrörelsen då att fortsätta att plädera för skattesänkningar på 10--15 miljarder?
Herr talman! Lars Bäckström har svårt att hålla ordning både på ordstäven och på effekterna i ekonomin. Vad vi diskuterar är om hushållssparandet är för stort. Det anser Lars Bäckström. Han vill minska det. Han vill uppmana svenska folket att konsumera mer. Jag menar att det är en döbelnsmedicin. Hushållssparandet bör öka ytterligare för att utrymme skall skapas för de investeringar som Lars Bäckström och jag faktiskt är överens om behövs, de investeringar som skapar möjligheterna för framtiden -- investeringar i industri, investeringar i infrastruktur, osv. För att vi skall klara detta och ha en hållbar ekonomi krävs det faktiskt också i en lågkonjunktur ett ökat hushållssparande. Vi får inte slösa bort våra resurser på mer eller mindre onödig konsumtion. Detta är väsentligt om vi skall kunna ta oss ur det här läget. Därför är ett ökat hushållssparande mycket viktigt just nu. Det är också grunden för ökade investeringar och för en balans i bytesbalansen. Jag har tidigare här talat om vår strategi för att skapa tillväxt i ekonomin och åstadkomma en utveckling i ekonomin som gör det möjligt att sänka skatterna. Självfallet satsar vi på den positiva delen här. Något annat diskuterar vi inte i dag.

Herr talman! Först en nyansering som kan vara rätt viktig. Jag sade nämligen kan bli en björntjänst. Jag gav också exempel på miljöåtgärder när det gäller skogsindustrin. Jag talade om betydelsen av att det ställs krav och sade att föroreningarna har varit förenade med kostnader. Dessutom talade jag om den här industrin som något av en föregångsindustri. Jag tror att det är mycket viktigt att svensk skogsindustri, ja, över huvud taget svensk energiintensiv industri, blir något av en föregångare när det gäller miljön och detta med en effektiv energianvändning. Om vi tar bort motiven här -- en VD kan egentligen aldrig handla utifrån andra motiv än de ekonomiska -- kan det bli en björntjänst för svensk industri. I regeringsförklaringen sägs det: ''I samband med EG-anpassningen av energibeskattningen genomförs en övergång till ett system med bland annat koldioxidbaserad beskattning också på elkraft.'' Ingenstans talas det om att vi skall sänka ner till EG-nivå. Däremot talas det om en anpassning. Det sägs också att det skattefrälse som elproduktionen är skall försvinna. Det gäller alltså viktiga åtgärder i riktning mot en bättre miljöstyrning. > bJag har tidigare återgett vad som sägs i andra delar av regeringsförklaringen som är väldigt bindande och mycket klara. Den överhettning som varit på byggmarknaden ville vi i centern redan 1989 möta med bl.a. investeringsavgifter i Stockholm för att därmed medverka till en utplaning. På det sättet skulle vi inte ha haft den uppblåsta ballong som gör det så trassligt. Det är det här som är den helt dominerande orsaken till dagens problem på byggmarknaden. Givetvis hade det varit önskvärt, jag håller alltså med på den punkten, om vi redan i dag hade kunnat ge helt klara besked om den framtida bostadsfinansieringen. Det kommer besked redan i april månad. Sannolikt måste en viss anpassning ske när det gäller räntebidragen. Jag förväntar mig att denna regering verkligen är mäktig att komma med fasta spelregler som också är långsiktiga. De skall vara att räkna med inte bara under en tioårsperiod utan också under längre perioder. Därmed skapar vi grundläggande förutsättningar för ett sunt byggande som till en något större del sannolikt måste bekostas av de boende själva. Genom en lång rad åtgärder när det gäller en friare och bättre konkurrens kommer det att bli en begränsning och sjunkande produktionskostnader. Det märks tydligt i dag.
Herr talman! I och för sig är det ganska trösterikt att det kommer ett besked i april månad. Tyvärr, Ivar Franzén, är det för sent. Skadan är redan skedd. Byggnadsindustrin håller på att dräneras på kompetenta arbetare och andra anställda. Det blir svårt att få tillbaka dem. Sådana problem finns det exempel på i andra sammanhang. Vi socialdemokrater menar att det är viktigt att klara besked ges om byggandet. Därför säger vi att vi står fast vid räntelånesystemet. Således pekar vi på de möjligheter som finns när det gäller att sätta i gång stora reparationsarbeten där sådana behövs. Det gäller skolor, sjukhus osv. Men regeringen har sagt nej. Det är bl.a. mot den bakgrunden som jag säger att man har lagt en död hand över byggandet. När det gäller energibeskattningen kan jag förstå att Ivar Franzén har problem. Hans partiledare, Olof Johansson, har ju just med anledning av den frågan hotat med att lämna regeringen. Han vill nämligen ha garanterat att man inte kommer att genomföra den beskattning som den Hjalmarssonska utredningen föreslår. Centerns inställning strider alltså mycket tydligt och klart mot det som står i regeringsdeklaration. ''Anpassning'' eller ''ner till'' i fråga om EG-nivån är i stort sett samma sak. Det skulle vara väldigt välgörande om Ivar Franzén ytterligare kunde klargöra centerpartiets inställning i stället för att bara hänvisa till framtiden.
Herr talman! Först vill jag påminna Lars Hedfors om att boverket gör bedömningen att det beträffande byggandet 1992 handlar om 40 000 lägenheter. Fortfarande handlar det om en siffra som sannolikt är högre än det medeltal på lång sikt som behövs för att det skall vara möjligt att behålla ett gott bostadsbestånd. Det är alltså inte bostadsbyggandet på kort sikt som är orsaken till arbetslösheten. Det handlar här om en normalnivå, eller kanske om en något högre nivå. Jag menar då rena nybyggandet inom bostadssektorn. Siffran 70 000 har nämnts. Men så här kan vi inte fortsätta. Det förstår Lars Hedfors minst lika bra som jag. På lokalsidan däremot har den helt oreglerade, den osubventionerade sektorn -- många menar ju att det byggts för mycket bostäder beroende på stora subventioner -- varit en väldigt stor puckel. Men denna har dramatiskt minskat -- liksom industriinvesteringarna. Lars Hedfors kan inte mena allvar när han talar om statsmakternas regleringar inom dessa sektorer för att på ett konstgjort sätt försöka blåsa upp det hela. Rimligen kan vi med skattepengar inte plocka fram mer än Det är beklämmande, Lars Hedfors, att ni som ändå, för det vet jag, besitter en betydande analysförmåga fortfarande talar om räntelånen som något som skulle rädda Sveriges bostadskonsumenter från höga kostnader. Det får mig att tänka på detta med rika föräldrar och fattiga barn. Det är ju flerfalt dyrare att göra omfördelningar över tiden via räntelån, med ränta på ränta osv. Att ni över huvud taget vill utsätta svenska folket för dessa onödiga och höga kostnader och för de säkerhetsrisker som här finns -- ja, det är kanske t.o.m. för Sverige som nation en stor säkerhetsrisk -- kan jag inte förstå. Det här skulle innebära en helt ohållbar situation från garantisynpunkt. Det här är en fastighetsspekulation som t.o.m. är värre än vi hittills sett -- och flertalet i detta sammanhang går också i konkurs. Detta är helt obegripligt. Vi bör, eller kanske måste, satsa mera på underhåll, reparationer och på nybyggandet även när det gäller offentliga lokaler som vi nödvändigtvis behöver. Men till syvende och sist är det i första hand landstingen, kommunerna och de enskilda företagen som skall hålla i detta. Det utomordentligt fina tillfälle som nu finns måste tas till vara för att bygga billigare, och för framtiden.

Herr talman! Endast den som ser långt hittar rätt. Det är Dag Hammarskjöld som skriver de orden i sin bok Vägmärken. De orden uttrycker en sanning om det mesta i livet. De bistra fakta vi nu står inför inom den ekonomiska politiken bekräftar sanningshalten i det här uttrycket. Eller rättare sagt: Det finns i dag en medvetenhet om att klarsyntheten och det långsiktiga inte varit tillräckligt för handen tidigare. Vi får i dag bära konsekvenserna av en kortsiktig och ryckig ekonomisk politik. Nu måste vi alltså reparera 20 åriga misstag. Det var i slutet av 60-talet som vi började marschen in i högskattesamhället. Det skedde samtidigt som den svenska politiken alltmer tappade kontakten med stabila priser som ett mål för den ekonomiska politiken. Vi fick en inflations och låneekonomi. Därmed lades grunden till 80-talets finansiella klipp-kult. Det är den kulten som vi nu ser raseras och avslöjas mitt framför ögonen på oss. Vi människor är i hög grad styrda av förväntningar. Säkert finns det många här i kammaren som erinrar sig den s.k. EFO-gruppen. Det var en grupp som länge hade ett stort anseende inom den ekonomiskpolitiska debatten. Men på åtminstone en punkt ledde den här gruppen, genom sin ekonomiska analys, till något av en mental förstörelse. Gruppen analyserade inflationskänsligheten och gjorde en indelning i en konkurrensutsatt del av näringslivet och en s.k. skyddad inhemsk sektor. Gruppen konstaterade att man kunde tänkas acceptera en viss inflation inom den skyddade sektorn, men att man i den konkurrensutsatta sektorn inte skulle tolerera en kraftigare prisutveckling än vad som gällde på den internationella marknaden. Det där låter sig sägas, men den som tror att det går att upprätthålla rågångar mellan olika sektorer av den här typen, överskattar nog rationaliteten hos människor. Herr talman! De mentala spin off-effekterna av EFO-gruppens slutsatser bidrog i hög grad till den inflationsekonomi som sedan har utvecklats. Det är naivt att tro att det går att hålla löne--pris-spiralen i schack på en sektor, men acceptera en galopperande inflation på en annan. Människors förväntningar om ökande löner påverkades självfallet, och så var löne--pris-karusellen i gång i full skala, så att säga. Även statsmakterna föll för mentaliteten. Målet stabila priser för den ekonomiska politiken ersattes i finansplaner av begreppet ''relativ prisstabilitet''. Så undergrävdes också mentalt stabiliseringspolitiken. Det här förhållandet blev inte bättre av att denna mentalitet kombinerades med ständiga skattehöjningar. Inställningen liknade den om lasten på åsnan. Klarar hon det, så klarar hon det, så klarar hon det osv., fram till den punkt där åsnan inte längre orkade bära lasten. Skattepolitikens utveckling blev kortsiktig och hela tiden fiskalt expansiv. Då var det, för att anknyta till den tidigare debatten, lätt att vara skatteminister. Men det var medborgarna och företagarna som drabbades. Inlåsningseffekter och incitamentshämning blev mycket vanliga inslag i den svenska politiken. Faktum är också att högskattepolitiken i sig bidrog till den inflatoriska utvecklingen. Till slut har det växt fram en insikt även inom det s.k. skattehöjarpartiet. Man insåg det perversa i systemet. I dag är vi tillbaka i ett läge där allt fler inser att stabila priser som mål för den ekonomiska politiken är en nödvändighet och att man måste påbörja marschen bort från högskattesamhällets inlåsningseffekter och produktionshämning. Det är bra att den processen har påbörjats. Efter regimskifet i höstas har regeringspartierna anklagats för att i sin skattepolitik ta från de fattiga och ge till de rika. Detta är inget mindre än en mytbildning. Observera att den väsentliga skatteomfördelningen kom i och med den stora inkomstskattereformen. Och kring denna politik rådde som bekant en betydande politisk enighet. Egentligen har den nya regeringens skattepolitik bara marginellt påverkat fördelningssituationen. Syftet har bara varit att ta bort inlåsningseffekter och att hämma kapitalflykt till utlandet. Vad det handlar om är att få de produktionsskapande faktorerna att samvariera. Det gäller helt enkelt att skapa ett klimat där arbete och sparande är de väsentliga ingredienserna i den ekonomiska verksamheten. Herr talman! Arbetet för att förbättra skattesystemets smidighet måste fortsätta. Därvidlag har maktskiftet i höstas betytt att den kursen har lagts fast. Som sagt, det gäller att se långt för att hitta rätt.

Herr talman! Sverige har i generationer varit ett föredöme, som väckt respekt i omvärlden. Visst skall vi vara ödmjuka och självkritiska. Men vi har verkligen haft skäl att känna stolthet över vad vårt samhälle kunde ge medborgarna och omvärlden. Vi socialdemokrater varnade före valet för att detta stod på spel. Men man tog inte varningarna till sig. Jag tror att socialdemokratins politik för arbete, välfärd, trygghet, en god miljö och internationell solidaritet är så fast förankrad, att svenska folket trodde att ingen skulle våga eller vilja ge sig på detta. Många trodde nog på den försåtliga propaganda som gav intryck av att man skulle få något extra, utöver den trygga grund vi lagt. Nu ser vi med förfäran vad den borgerliga politiken verkligen innebär i människors liv. Det handar inte om någon frihet eller valfrihet för andra än dem som tar för sig på andras bekostnad. Det handar inte om att förändra det som är dåligt och att behålla och utveckla det som är bra. Det handlar om mörkblå fundamentalism, om en ''revolution'', påhejad av Ny Demokrati och med folkpartiet, centern och kds som transportkompani. Detta är den råa och gråa verklighet som döljer sig bakom modeord som I min hemstad Uppsala upplever vi i dag hur den politiken slår när regeringen, landstinget och kommunen drar åt samma håll. Nu skall jag, i motsats till Lennart Hedquist, tala om verkligheten. Den 10 januari kom regeringens budget med förslag som drabbar 10 000-tals uppsalabor direkt och kännbart. Samma vecka fick vi, som har barn i gymnasiet, besked om att fr.o.m. vårterminen 92 kostar skolmåltider och busskort drygt 2 500 kronor per termin och barn. Denna summa skall betalas i januari. Några dagar senare kom den borgerliga kommunledningen med varslet att 1 500 tjänster inom vård, omsorg och skola skall bort. I vissa stadsdelar avskedas alla dagmammor. I går kunde vi läsa i tidningen att dagistaxan skall sänkas för höginkomsttagare och höjas för låginkomsttagare. I dag stod det i tidningen att i en stadsdel skall sju skolor och förskolor läggas ned och att 60 % av dem som drabbas när komvux skärs ned blir arbetslösa. Herr talman! Att många, nästan alla kvinnor, nu blir arbetslösa är en stor tragedi. Men det handlar också om barn och gamla och om deras anhöriga, vilkas liv nu blir ett kaos. För något ''alternativ'' till den kommunala verksamheten, som skulle ge dem valfrihet, finns inte. Många frågar sig nu: Är avsikten kanske att den här vägen tvinga fram den privatisering som medborgarna inte vill ha? Nyligen besökte jag några av dem som drabbats inom barnomsorgen och skolan i Uppsalas invandrartätaste område. Där mötte jag underbara ungar och en personal som i nerslitna lokaler gör en fantastisk insats för att ge dessa barn, med svåra upplevelser bakom sig, den bästa starten i livet -- trots allt. Jag mötte t.ex. Maryam från Iran, som har bott i Sverige i sju år. Hon vet vad barnen har varit med om. Och hon är en fantastisk resurs i arbetet -- hon skall bort. Hon och hennes man vet inte om de vågar stanna i Sverige, efter de rasistiska illdåd som har skett. Jag mötte också Yvonne, något över 20 år, som för några år sedan var skoltrött och började jobba som barnsköterska utan utbildning. Hon älskar sitt jobb och vill nu utbilda sig för det. Men i sommar, när hon förlorar jobbet, finns det ingen komvux för henne. Om henne slår fällan igen tidigt i livet, och vem tjänar på att hon går arbetslös utan utbildning? Gemensamt för alla dem som jag mötte var att de oroar sig mer för de barn de har hand om, än för sin egen framtid. De vet att de här barnen behöver mycket tid, omsorg, uppmärksamhet och kärlek nu om de skall ha en chans. Hur skall det gå för dessa barn? Och hur skall det gå med välfärden? Och hur skall det gå med jämställdheten -- min generations stora projekt som vi har slitit hårt för att kunna förverkliga. Nu tyckte vi oss stå vid målet, men då snyter den borgerliga regeringen och dess likasinnade i kommunerna våra barn och barnbarn på jämställdheten. Det blir kvinnorna som får ta smällen flerdubbelt. Våra döttrar förlorar dagisplatserna -- det kommer vi inte att finna oss i. Kvinnor, gamla och unga, förlorar jobben. Kvinnor får ta hand om dem som vi inte längre har gemensamt ansvar för. Kvinnor får återgå till att vara reservarbetsplats och sluta som fattigpensionärer. Männen förlorar gemenskapen med sina barn, och barnen förlorar närheten till sina pappor. Herr talman! Vi kommer inte att finna oss i den här politiken. Vi har redovisat ett alternativ som visar hur välfärd, rättvisa och jämställdhet kan inrymmas. Och vi kommer att se till att vi så snart som möjligt för möjlighet att förverkliga det.

Herr talman! Ärade riksdagsledamöter! Under den allmänna motionstiden har jag inlämnat ett antal motioner för Ny Demokratis räkning då det gäller sjukvården. Sammanfattningsvis kan sägas vi föreslår bättre och rättvisare sjukvård, som trots detta blir mycket billigare, under förutsättning att man släpper de alla fina krafter som finns fria och avskaffar monopol och ''elefanter''. Det är just elefanterna, som jag här visar en bild på, som är orsaken till att vi har det så svårt. Detta kan sägas vara sammanfattningen av vad vi skriver i våra motioner. I massmedierna har man tyvärr endast framhållit att vi vill göra sjukvården billigare, att vi sparar. Därför är det viktigt att jag får rätta till detta. Med våra förslag åstadkommer man en rättvis och förbättrad sjukvård, som också blir billigare. Jag tror inte på osthyvelmetoden som sparmetod. Det är också fel att tro att man, genom att släppa in privata initiativ, skulle släppa lös direktörer, aktievalpar och klippare, som skulle suga åt sig pengarna så att det inte blir någonting kvar för medborgarna. Nej, det är inte på det sättet som vi skall få det bättre, utan det är nytänkande inom hela sjukvårdsorganisationen som behövs för att få sjukvården bättre och billigare. Jag skall förtydliga vad jag menar med att visa några tablettaskar. Ni känner säkerligen till reklamen: Domino, Figaro, Tenor -- dubbelt så bra, därför så billiga. På samma sätt är det med sjukvården: gör vi den dubbelt så bra, kan den också bli billigare. Men det är inte därför som jag har skrivit mina motioner, utan jag har skrivit dem därför att jag tycker vi skall göra sjukvården bra. Att vi sedan också sparar pengar är ingen nackdel. Vad vi vill i våra motioner är att släppa lös arbetsglädje och innovationslusta. Vi vill alltså skapa utrymme för privata initiativ. Vi vill avskaffa monopol. Vi vill ha husläkarsystemet enligt den modell som Läkarförbundet beskriver, dock efter det att Dagmarreformen har avskaffats och fri etablering för läkare kunnat införas. Vi är mycket kritiska mot det dubbla huvudmannaskapet, som innebär att man inte kan få en totalbild över ekonomin, varför man slösar med resurser. ÄDEL-reformen är ett steg i rätt riktning, men jag anser att man bör kunna gå ännu längre. Vi talar om ett försäkringssystem för både sjukvård och omvårdnad, där pengarna i princip skall följa patienten. Det är alltså fråga om ett producentoberoende system, dvs. att rollen som finansiär skiljs från rollen som producent. Herr talman! Mycket av detta står i regeringsförklaringen. Det kan tyckas att jag här slår in öppna dörrar. Det finns emellertid en hel del elefanter som står i vägen och som gör att dessa dörrar bara står på glänt. Det gäller att tvinga bort dessa elefanter för att vi skall kunna få de vackra tankarna implementerade i praktiken. Jag har velat ta upp några viktiga saker. Jag har redan nämnt det dubbla huvudmannaskapet mellan kommun och landsting. Detta innebär att det blir svårt för privata att öppna egna sjukhem. Där tror jag det finns mycket att göra. I går konstaterade Ingvar Carlsson att det behöver byggas nya ålderdomshem. Detta har sjukvårdspersonalen framhållit ända sedan 1970 talet. Jag skrev min första ledare i en tidning i mitten av 1970-talet. Där påpekade jag att det behövdes ålderdomshem. Nu har det dessutom gjorts en ekonomisk utredning, som visar att det inte bara är bättre med ålderdomshem utan också billigare. Så låt oss se till att det byggs ålderdomshem, både i offentlig och i privat regi. Jag vill avsluta med att redogöra för ett fall som belyser nödvändigheten av att få bort elefanterna. Det gäller en privatpraktiserande kollega i en Stockholmsförort med många invandrare. Han har etablerat sig och gör ett mycket gott arbete där. Kostnaden per patient är ca 350 kr., och huvuddelan betalas av försäkringskassan. Nu har emellertid försäkringskassan konstaterat att man inte har råd att kvar honom som läkare i försäkringssystemet, trots att inte några formella fel begåtts. Då kommer dessa patienter att omfattas av den offentliga vården, där vi vet att det kostar dubbelt så mycket. Det här tycker jag inte är bra. Det är inte bra för patienterna, som nu känner sin doktor, och det är inte bra för ekonomin. Därför är det viktigt att framhålla att ett husläkarsystem skall vara frivilligt, både för läkarna och för patienterna. Den läkare som jag nämnde har nämligen fått ett anbud att om han accepterar anslutning till ett husläkarsystem, kommer han att få stanna kvar. Herr talman! Det var inte på det sättet ett husläkarsystem skulle användas. Avslutningsvis vill jag fråga statsrådet Bo Könberg om vi kan få hjälp med att implementera de vackra tankar som redovisas i regeringsförklaringen. Tack.

Herr talman! Johan Brohult levererade en intressant betraktelse över elefanterna. Det finns ett afrikanskt ordspråk som säger att när de stora elefanterna slåss, så bryts gräset, men också när de älskar. Under den förutvarande regeringen talade många om stora elefanter och att gräset bröts. Nu finns det en ny regering, också med många elefanter som kanske mer eller mindre älskar varandra. Det som dessa elefanter har gemensamt är att de är av manligt kön och också har hög lön. Det är ofta en väldigt dålig kombination, om man vill genomföra någonting som gör att gräset inte bryts, så att gräsrötterna, dvs. vi människor, får leva och växa fritt. Förhållandet är väl ungefär detsamma inom de offentliga verksamheter som har att göra med vård och omsorg, tyvärr. Det är hierarkiska organisationer med män i toppen. Kvinnorna, som utför arbetet, finns i botten av organisationerna. De har för litet att säga till om och för litet lön. Detta är en av de stora anledningarna till att det finns missförhållanden. Jag tror inte att man kommer till rätta med dessa genom privatiseringar. Det här är en diskussion som väldigt mycket handlar om både lön och kön. Det är nämligen kvinnorna som är välfärdens stötdämpare. Om välfärden inte fungerar, är det kvinnorna som får träda in. När barnomsorgen inte fungerar, är det i övervägande grad vi mammor som får vara hemma. Om inte äldreomsorgen fungerar, är det vi kvinnor som får pussla med våra arbetstider och försöka att på bästa sätt se till att våra gamla, våra föräldrar får en värdig tillvaro. Så fort det blir något fel någonstans med skolan eller fritids, är det vi kvinnor som träder in. Dessutom är vi dubbelt beroende av den offentliga omsorgen. 75 % av oss arbetar där, och vi lägger ner vår själ och vår ambition i detta arbete. Vi har vår utkomst av denna vård och omsorg. De kvinnor som inte arbetar där -- t.ex. vi som tillfälligt har lämnat vår syssla och ställt oss här i riksdagens talarstol -- är väldigt beroende av att vård, omsorg, utbildning och omhändertagande över huvud taget fungerar väl. Vi vet nu att det inte fungerar väl, och det gjorde det inte heller förra året, före valet. Det har inte fungerat väl på ganska länge.

Denna utveckling fortsätter nu med större intensitet under parollen ''valfrihetsrevolution''. Detta tillsammans med lågkunjunktur och arbetslöshet innebär stora påfrestningar i dag för kommuner och landsting. Jag är själv socialarbetare och har arbetat inom kommunal socialvård i nästan 20 års tid. Jag har sett förändringens vindar blåsa åt fullständigt fel håll. Ett av dagens stora problem för kommunerna är att socialbidragskostnaderna skjuter i höjden. Ändå har man ännu så länge bara sett början. Generellt sett ökar socialhjälpskostnadena med 35--40 % i kommunerna runt om i landet. Det visar siffrorna från december 1991, som är ungefär desamma för januari. Då har ändå inte de utförsäkrade tillkommit. Kommmunerna kommer att vara tvungna att betala ut miljardbelopp. Vad händer då med övriga verksamheter, när kommunerna inte får någon påfyllning av staten, och skattestoppet gör att man inte kan höja kommunalskatten. Ja, man får naturligtvis sänka ambitionsnivån. Många kommuner sänker nu sina socialbidragsnormer. Det skall också eventuellt bli lagligt möjligt att med hänvisning till kommunernas ekonomi besluta att de inte kan betala ut så mycket i socialhjälp. Bidraget kommer att ligga under normen, det som i dag betraktas som skälig levnadsstandard. Man försöker att höja avgifterna inom barnomsorgen och äldreomsorgen. På skolans område försöker man införa att eleverna själva skall betala maten, busskort osv. Jag vill säga till statsrådet att det finns en ny grupp socialhjälpstagare som består av ungdomar som inte kan gå på gymnasiet. Deras föräldrar har inte råd att betala dessa ungdomars gymnasieutbildning, eftersom de själva kanske är arbetslösa eller har otillräckliga inkomster och för hög hyra. Då säger man att det får bli ungdomslag under en period. Men sedan blir det arbetslöshet, som blir extra betungande om man inte har någon gymnasieutbildning. Man har börjat gå tillbaka till fattigvårdstänkandet. Jag är övertygad om att den här s.k. valfrihetsrevolutionen som innebär en privatisering, en segregering av utbud, där plånboken får avgöra vem som har möjlighet att tillgodogöra sig vård och omsorg med bra kvalitet. Det innebär att också Sverige med raska och snabba kliv följer efter i den s.k. europiseringen och går in i tvåtredjedelssamhället, vilket leder till ökade klyftor mellan fattiga och rika, ökade klyftor mellan makt och maktlösa. Det är vad vi kan se. Jag vill gärna ha positiva besked från regeringen om vad man skall göra åt detta.
Jag ber att få erinra om att talmannen i dag på morgonen har vädjat om stor återhållsamhet när det gäller att begära repliker och om att talarna bör vinnlägga sig om att hålla sig till den anmälda taletiden. Det återstår fortfarande ca 100 talare i den allmänpolitiska debatten.
Herr talman! Trots denna kommentar har jag begärt replik, eftersom jag vill framhålla för Gudrun Schyman att jag har upplevt elefanterna på sjukhusen, och det rör sig inte om några snälla elefanter, utan det är härskarelefanter som dominerar de människor -- sjukvårdsbiträden och kvinnor -- som har dåliga förhållanden inom vården. Jag har varit med om att man på ett sjukhus har inbesparat 50 milj.kr., vilket ledde till att man fick stänga avdelningar och avskeda vårdpersonal som utförde ett mycket fint arbete för att hjälpa patienterna. Det är dessa elefanter som jag vill ha bort. Om det finns direktörer som uppträder som elefanter, skall också de bort. Det skall bli ett verkligt medbestämmande och en förbättrad sjukvården, både för dem som arbetar inom sjukvården och för patienterna. Jag vill här än en gång betona effekterna av det dubbla huvudmannaskapet. En privatisering ger inte en försämrad åldringsvård. Problemet när det gäller åldringsvården är att det finns för få ålderdomshem. Det måste alltså skapas mera möjligheter. Vid ett dubbelt huvudmannaskap ser inte landstinget resp. kommunen mer än sin del av kostnaden. Kommunen får betala 1 300 kr. per dag för en patient som ligger inne på akutsjukhusen, om inte patienten kan placeras på sjukhem. Kostnaderna för en plats på akutsjukhusen är i själva verket över 2 000 kr. Om en privat vårdgivare går in och övertar både landstingsbiten och den kommunala delen, skulle det bli mycket billigare, men det blir svårt när man har dubbelt huvudmannaskap, eftersom var och en bara ser sin egen bit. Jag hoppas att ÄDEL-reformen skall kunna lösa en del av dessa problem.
Herr talman! Jag skall inte gå in i detaljer. Jag har inte arbetat på det sjukhuset. Men jag är ju medveten om tendenserna. Såvitt jag förstår är vi överens om att vi inte skall ha den här typen av elefanter. Vi kan väl vara överens om att den typ av elefanter som möjligen är värda att värna om är de elefanter som finns på Skansen och som i dag är husvilla. Vi kan kanske hjälpas åt med det.

Herr talman! Jag valde att i dag exemplifiera ur verkligheten hur den politik som regeringen och de nya kommunledningarna runt om i landet bedriver slår. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi vet vad vi talar om. Jag har god erfarenhet från min egen hemkommun, men också av förhållandena ute i landet. Jag reser nu i landet och gör syneförrättningar. Jag kommer att envisas med att fortsätta att påminna om verkligheten, som jag gjorde om Helsingborg strax före jul och som jag gjorde i dag om Uppsala. Det råkar dess värre vara så att min hemkommun i dag utgör ett av de mest tydliga exemplen på vad borgerlig politik i verkligheten betyder för välfärden. Under de senaste 30 åren har Uppsala styrts av borgare nästan hela tiden. Socialdemokraterna har haft ansvaret under kortare perioder. Grunden till dagens elände lades när borgarna kom tillbaka efter en kort socialdemokratisk period 1985. De sänkte skatten med en krona utan att anpassa kommunens verksamhet. I stället länsade man dess fonder och förstörde dess ekonomi. Det är verkligheten. Flera av mina kolleger kommer att belysa olika aspekter på välfärdspolitiken. Vi socialdemokrater anser att det är utomordentligt viktigt att utveckla välfärden, att -- om Johan Brohult så vill -- angripa elefanterna för att verkligen se till att innehållet, kvaliteten och verksamheten blir bra och att resurserna räcker till mer nyttigheter för människor. Det kan man inte göra om man för en konfrontationspolitik. Det gör man i kommun efter kommun och avskedar de anställda i stället för att försöka utveckla verksamheten med hjälp av dem och med hjälp av dem som behöver verksamheten. Det kan man inte göra om man för en så orättfärdig politik att arbetslösa människor, sjuka människor, barnfamiljer och gamla skall betala skattesänkningar för rika. Det verkar som om avskaffandet av delpensionen och karensdagarna på en gång skall betala de skattesänkningar och nya reformer ni genomförde i höstas utan täckning. Jag lade märke till att Bo Könberg åter gjorde kopplingen till handikappreformen, karensdagarna och delpensionen. Är det korrekt att det är de sjuka och de gamla som skall betala det?

Herr talman! Jag skall göra ett försök till när det gäller frågan om reformer och resurser för reformen. Om man bestämmer sig för en reform har man inte lika god råd med en annan reform. Det känns förstås jobbigt att det skall vara så. Men det här är ju inte en debatt i en studentkår, i ett ungdomsförbund eller någon klubb av den typen, utan det är en debatt i Svea rikes riksdag, en riksdag som har att fälla avgöranden i stora och viktiga frågor. Vi måste då prioritera, och politik handlar i stor utsträckning om prioriteringar. Skillnaden mellan olika partier ligger ofta i deras skilda sätt att prioritera, och vi redovisar våra prioriteringar. I frågan om den ekonomiska politik som socialdemokraterna har föreslagit i riksdagen har ni nu efter valet övergett den ekonomiska politik som ni förde i våras, till förmån för en mycket traditionell oppositionspolitik, som är baserad på förhoppningen att man genom en överbryggning skall kunna klara de ekonomiska problemen i Sverige.

Herr talman! Jag noterade att Bo Könberg instämde i mitt första inlägg vad gäller att det är kvinnorna som är välfärdens stötdämpare och att det är kvinnorna som förlorar på den politik som i dag förs. Det som jag konkret frågade var: Vad tycker regeringen att man nu skall göra ute i kommunerna? Hur har ni tänkt möta den situation som uppstår när man drar in pengar från kommunerna och samtidigt säger att de inte får höja sina skatter? Samtidigt lägger ni över en rad nya uppgifter på kommunerna, vilket utökar deras verksamhet. Den politik som regeringen för medverkar till att öka arbetslösheten. Växande skaror måste nu beställa tid hos socialbyrån för att få pengar. Socialbidragskostnaderna ökar, och man måste börja skära ned på annat i kommunerna. Det här blir en rundgång som ökar klyftorna i samhället. Det var poängen med mitt inlägg. Jag frågade i all vänlighet: Vad tänker regeringen göra åt det här? Talet om ''ökad tillväxt'' och ''utan tillväxt ingen välfärd'' låter mycket trevligt, men när man säger ''utan tillväxt ingen välfärd'' måste man definiera dels vad tillväxt är, dels vad välfärd är. Det finns en konstruktiv och produktiv tillväxt, och det finns en destruktiv tillväxt. Välfärd kan vidare betyda olika saker beroende på vem man är. En generell välfärd måste innebära att tillväxten fördelas på ett sådant sätt att den ekonomiska politiken är socialt anständig och inte leder till ökade klyftor mellan olika grupper i samhället. Jag menar att den politik som förs i dag faktiskt gör det. Också den politik som socialdemokraterna förde gjorde det, men jag menar att den nuvarande regeringen är ännu mera aktiv i sina ambitioner att se till att klyftorna faktiskt ökar. Ett exempel på detta är att man genomför reformer genom att ta från andra utsatta grupper. Det är, precis som Birgitta Dahl sade, de sjuka och gamla som t.ex. skall bekosta reformerna inom handikappområdet. Man ställer svaga grupper mot varandra. Det är inte att föra en socialt anständig politik. Om Bo Könberg hade en bättre helhetssyn på regeringens politik, skulle han ställa olika områden inom den ekonomiska politiken mot varandra, t.ex. försvarsnedrustning mot social upprustning. Hur kan det komma sig, mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utveckling som vi har, att försvaret i dessa tider av arbetslöshet och hårdnande ekonomi är nästan det enda som skall få ökade anslag? Samtidigt får vi åse en social nedrustning. Detta måste vara fullständigt vansinnigt och kan inte bero på något annat än elefanterna som sitter i ledningen för det militärindustriella -- kommunala komplexet. Försvarsindustrins företrädare har också sina förgreningar in i regeringen. Detta är inte socialt anständigt.
Herr talman! De som till skillnad från Gudrun Schyman lyssnade på vad jag sade hörde att jag instämde i att om vi har en dålig barnomsorg och en dålig äldreomsorg, drabbar det förutom de äldre och barnen, som skall ha omsorgen, också i hög grad kvinnorna i vårt land. Så långt är jag och Däremot har jag förstås inte alls den bild av vårt land som Gudrun Schyman nu liksom tidigare vill sprida, nämligen att vårt samhälle raskt är på väg mot att bli något slags tvåtredjedelssamhälle. Den som vill veta regeringens uppfattning om den generella välfärdspolitiken kan till att börja med läsa inledningen till socialdepartementets bilaga till årets budgetproposition, där jag tror att vi på ett relativt hyggligt sätt har utvecklat vår syn på vikten av en generell välfärdspolitik. Gudrun Schymans fråga till mig gällde kommunernas ekonomi. Den kommunala ekonomin i vårt land är förstås inte frikopplad från landets ekonomi. Den beskrivning som Gudrun Schyman ger av hur man under socialdemokraternas regeringstid har utplånat kommunerna kan man förstås diskutera, men det kan jag väl överlåta till Gudrun Schyman och I finansplanen redovisas ett förslag om att kommunerna och landstingen för 1993 skall ha samma reala ekonomiska resurser som för 1992. Jag tycker att det är beklagligt, eftersom jag gärna skulle se att vi kunde ge sjukvård och äldreomsorg ökade resurser. Jag hoppas att kommuner och landsting kommer att prioritera på det viset, men i regeringens planer skisseras en oförändrad nivå för den totala kommunsektorn. Det kanske kan nämnas, eftersom Gudrun Schyman försökte ge en delvis annorlunda bild. Gudrun Schyman tog också upp sambandet mellan tillväxt och välfärd. Jag är inte säker på att vi är överens på den punkten. Jag har några gånger från kammarens talarstol sagt: Utan tillväxt inget välstånd, och utan välstånd inte så stora möjligheter till välfärd. Välstånd är förstås inte detsamma som välfärd. Välstånd har att göra med hur mycket man har totalt sett av varor och tjänster i ett land, medan välfärd handlar om mycket annat, bl.a. det som är föremål för detta avsnitt av den allmänpolitiska debatten. Gudrun Schyman kan väl nu eller senare återkomma till den destruktiva tillväxt som vi inte vill ha. Det som vi just nu har är en destruktiv minskning av vår förmåga att producera. Det gäller såväl 1991 som i år. Till sist beträffande frågan om försvaret: Visst kan man diskutera på vilken nivå försvarsanslaget skall ligga. Jag skulle dock om jag vore Gudrun Schyman och företrädde vänsterpartiet, f.d. vänsterpartiet kommunisterna, i något försiktigare ordalag diskutera försvarsfrågorna.
Herr talman! Det sista förstod jag inte alls. Vi har under en lång rad av år krävt minskningar av anslagen till det svenska militära försvaret och stopp för JAS-projektet. Det känner kanske Bo Könberg inte till, men så är det. Jag menar faktiskt att situationen för kvinnorär brydsam, Bo Könberg. Det är inte bara fråga omom, utan detär på det viset. En sådan verklighet gäller de kvinnor som i dag inte kan få barnomsorgsplats därför att ett flertal kommuner har förklarat att man inte ger barnomsorg förrän barnet är ett och ett halvt år -- trots ett enhälligt beslut i riksdagen om full behovstäckning. Regeringspartierna är i dag inte alls villiga att lagstifta om att detta blir verklighet. Detär så att kvinnor får stanna hemma på grund av detta -- här finns inte någotom. När det blir arbetslöshet inom kommuner och landsting är det kvinnor som drabbas. När man drar ned på service och tillgänglighet, höjer avgifter osv. är det kvinnor som drabbas. Det är verkligheten -- här finns ingetom. Jag tycker inte att det är ointressant att dra paralleller mellan regeringens olika verksamhetsdelar och ministerposter. Jag tycker att man kan kräva av en regering år 1992 att den skall ha en sådan helhetssyn, ett så civiliserat tänkande och socialt anständigt ansvar att den faktiskt gör överväganden mellan de olika utgiftsposterna i budgeten. Ni kan ju inte vara satta att enbart försvara ert eget revir. Det vore beklagligt om man inte i regeringen förde diskussioner där man väger de olika områdenas vikt och prioriterar inte bara inom de svaga grupperna utan totalt i samhället. Jag tycker att det vore en självklarhet i ett sådant här läge. Sådana här frågor förs fram av många kvinnor som drabbas av felprioriteringen. Vi säger: Stoppa JAS projektet! Det pågår en miljardrullning till det svenska militära försvaret som är oanständig i ett läge när det pågår en social nedrustning. Det går inte att kombinera en militär upprustning med en social nedrustning. Det är oanständig politik. Jag tror t.o.m. att det finns kvinnor i regeringen som med kraft hävdar detta, men som har drabbats av de elefanter som vi har talat litet grand om i dag.

Herr talman! Jag vill tacka så mycket för beskedet angående regeringsförklaringen. Jag hoppas att det innebär etableringsfrihet för läkare i stället för att det skall uppstå en situation där tillstånden säljs för lika stora belopp som lägenheter säljs på svarta börsen. När det gäller elefanterna förnekar jag bestämt att jag skulle åstadkomma en ökad konfrontation mellan olika grupperingar i samhället och inom olika vårdsektorer. Tvärtom åstadkoms en minskad konfrontation genom att billigare och bättre alternativ skapas, antalet arbetstillfällen ökar, arbetslösheten minskar, och de kvinnor som inte har arbete får möjlighet att få betalt för det arbete de utför.

Herr talman! Allt är inte välbeställt inom svensk vård och omsorg. Det finns många goda sidor, där vi har uppgiften att värna och vidareutveckla dessa. Men vi har också skyldigheten att rätta till det som gått snett. Många rapporter har berättat om att svårt sjuka inte får vård i tid. Alla märker och oroas av bristen på institutioner -- från servicehus och ålderdomshem till sjukhem och sjukhus. Så har det blivit som en följd av modeflugan att ''riva institutionerna''. Mellan 1982 och 1990 minskade antalet platser på ålderdomshemmen med över 30 %, samtidigt som antalet personer över 80 år, de som främst skulle behöva plats på ålderdomshem, ökade med 24 %. Det har varit en medveten socialdemokratisk politik, som ändrades först efter våra protester 1988 -- och då var det för sent. Dessutom är det allvarligt att konstatera att antalet personer i hemtjänsten bara ökat med 19 % mellan 65 år ökat med 28 %. Vi skall ha dessa siffror i minnet när kommunerna nu tar över äldreomsorgen från landstingen. Alternativen till institutionerna måste vara utvecklade och finnas tillgängliga om en avinstitutionalisering skall vara möjlig att genomföra. Vi har noterat en motsvarande utveckling för de psykiskt störda. Flera tusen har ingen bostad att återvända till efter sjukhusvården. Hemtjänsten klarar inte att ge tillräckligt stöd. Det förefaller som om den psykiatriska vården inte har insett nödvändigheten av eller saknat förmåga att förmedla de psykiskt stördas behov av hjälp utanför insitutionerna. De ansvariga kommunerna saknar generellt sett kunskaper om behoven av bostäder och sysselsättning. Kommunerna saknar t.o.m. beredskap när behoven aktualiseras. I dagens Sverige är det ideella organisationer som gör de största insatserna för dessa glömda medborgare, dvs. för hemlösa f.d. mentalpatienter. Slutsatsen är uppenbar: Det behövs ett nytänkande inom vård och omsorg för att den enskildes behov skall kunna sättas i centrum och för att kunna garantera vård och omsorg i tid. Förändringar är nödvändiga! Mot den bakgrunden hälsas regeringsförklaringens signaler om en bred översyn av sjukvårdens organisation och finansiering med stor tillfredsställelse. Detsamma gäller vårdbidraget och beskedet om att handikapputredningens förslag i allt väsentligt skall genomföras. Det är bra, Bo könberg, att allt detta skall göras! En ökad samordning mellan sjukvård och sjukförsäkring kan ge grund för en förnyelse av sjukvårdens finansieringsreformer. I det sammanhanget är det särskilt viktigt att förutsättningarna att införa en allmän obligatorisk sjukvårdsföräkring prövas. En sådan reform är enligt min mening ett bra sätt att tillförsäkra patienten en reell valfrihet, dvs. att pengarna följer patienten. För att klara detta måste man skilja på huvudmännens roller som finansiär och producent. Monopolsituationen måste brytas, inte enbart organiseras om. Finansieringsansvaret måste bli sammanhållet och skilt från verksamhetsansvaret. Huvudmannaskapet, i bemärkelsen ansvaret för att erforderliga resurser finns, skall vara sammanhållet. Verksamheten, däremot, skall kunna bedrivas av många olika vårdgivare. Det är de äldres och de sjukas villkor som skall forma vården och omsorgen. Det ligger en stor tryghet i att kunna utöva ett eget val, och det kräver en ändrad syn på vad som ligger i begreppet huvudmannaskap. I dag betyder det att landstinget och kommunen finansierar och i egen regi producerar vård eller omsorg. Huvudmannaskapet borde i stället ses som ett yttersta ansvar för att alla har tillgång till nödvändig vård eller omsorg. Men verksamheten skall kunna bedrivas av många olika vårdgivare på lika villkor. Med utgångspunkt från ett system med gemensam finansiering bör i stället utbetalningen av det offentliga stödet i betydligt högre grad följa de val som individerna själva gör i egenskap av konsumenter av sociala tjänster. Ett självklart inslag i en politik för avreglering av den offentliga sektorn är att bidragsvillkor m.m. utformas så att de uppmuntrar tillkomsten av privata alternativ. Vi vill därför att enskilda alternativ inom exempelvis barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg m.m. -- och även utbildningsområdet -- skall få samma ekonomiska villkor som kommunala alternativ. Detta leder inte bara till mer konkurrens och ökad valfrihet, utan öppnar också för nyföretagande inom ett brett område av tjänster där småföretag bör ha särskilt stora möjligheter att kunna vara med och tillfredställa konsumenternas framtida behov och önskemål. För dem som är verksamma inom vård --och omsorgssektorn innebär förekomsten av alternativ både att möjligheterna att starta eget blir avsevärt större och att de som förblir anställda får flera arbetsgivare att välja mellan. Erfarenhetsmässigt leder det också till en positiv utveckling av arbetsvillkoren. Vård och omsorg måste kunna bedrivas av många olika vårdgivare. Enskild och offentlig verksamhet bör komplettera varandra i ett konkurrensförhållande. Med ökad konkurrens om patienterna följer också högre kvalitet på vård och omsorg. Alla vårdgivare måste ges möjlighet att bedriva sin verksamhet på likvärdiga och rättvisa villkor. Det avgörande steget är således att bryta vårdmonopolet. Då skapar vi förutsättningar för en reell valfrihet, och då kommer den enskilde patienten och dennes behov att sättas i centrum.

Herr talman! För oss liberaler är utgångspunkten alla människors lika värde. Därför bygger vi in i begreppet välfärdsstaten värderingar om solidaritet, medmänsklighet och viljan att gemensamt lösa problem. Vi lever under vår levnadscykel under olika betingelser med olika behov. För dem som exempelvis är handikappade, födda med skador eller senare under livet råkat ut för skador som leder till livslångt handikapp, behövs särskilda insatser. Det är den grupp vi liberaler kallar ''de glömda''. Välfärdsstaten är i dag utsatt för flera hot -- inte minst ekonomiska. Men vi måste i vårt land gemensamt lösa dessa frågor och tillsammans ta hand om dem som tillfälligt eller mer långsiktigt behöver hjälp och stöd. Inte minst handikapputredningen visar på flera och eftersatta behov under årens lopp. Jag är glad över att regeringen prioriterar handikappfrågorna. Statsrådet Könberg har utvecklat hur regeringen skall gå till väga. Jag tänkte i mitt anförande uppehålla mig mer vid frågan om barnen och de äldre. Herr talman! Det har av tradition ansetts att barn har skydd genom sin familjetillhörighet. Det är också först under vårt århundrade som skydd av barn har blivit reglerat i lag. Förbud mot aga tillkom så sent som på 70-talet, och jag minns mycket väl den upprörda debatt som föregick det beslutet. Många ifrågasatte behovet. Vi vet att många föräldrar inte klarar av att bära ansvaret för sina barn. Upprörande fall av barnmisshandel och sexuella övergrepp har förekommit. När barn far illa finns oftast brottslighet och missbruk med i bilden. Vi kan inte helt förlita oss på att andra skall ta hand om problemen. Myndigheterna har självklart sitt ansvar. Men vi måste också som medmänniskor våga ställa upp för varandra. Det behövs mer civilkurage i vårt svenska samhälle. Jag tänker på barnen i missbrukarfamiljerna. Det måste finnas ett nätverk omkring dessa, förutom de insatser som stat och kommun gör. Många barn i dessa familjer tvingas att ta ett vuxenansvar de inte är mogna för. Uppgiften för den alkoholkommission som regeringen nu tillsatt blir därför av stor betydelse. Regeringen har visat att man på allvar vill ta itu med den kräftsvulst i vårt samhälle som missbruket utgör. Om inte missbruket stävjas blir barnen framtidens förlorare. De kanske mest utsatta barnen är dock de som utsätts för sexuella övergrepp. Kanske har också socialtjänsten hittills i alltför liten omfattning uppmärksammat de utsatta barnens behov. Vad beror det på att dubbelt så många barn, nio barn, dödades förra året, mot fyra fem barn per år under 80-talet? Är det enbart en tillfällighet? Regeringen har därför gett socialstyrelsen i uppdrag att utforma och genomföra ett åtgärdsprogram. En skärpning är nödvändig. Folkpartiet liberalernas gamla krav om en barnombudsman blir nu verklighet, och posten kommer att inrättas senare i år. Vårt syfte måste alltid vara att stärka barnens rätt och ställning både nu och inför framtiden. Alla barn är våra barn -- även flyktingbarnen. Herr talman! Regeringen har med handlingskraft under de månader som förevarit sedan regeringsskiftet lyft fram familjernas rätt till valfrihet och självbestämmande. Den nya familjepolitiken med liberala förtecken ger familjerna en rejäl valmöjlighet. Vi slår vakt om en barnomsorg med god kvalitet utanför hemmet, men också ökade ekonomiska möjligheter för den som önskar stanna hemma för att sköta barnen. Detta sker nu stegvis, först med tillåtelse för fri etablering inom barnomsorgen. Lex Pysslingen har nu avskaffats, trots långvarigt socialdemokratiskt motstånd. Äntligen bryts motståndet! Det visar sig också nu att en rad fristående daghem växer upp runt om i vårt land. Nästa steg blir ett bättre ekonomiskt stöd för att öka barnfamiljernas valfrihet. Det stödet får genomföras när vi får råd. För en tid sedan stod det i en tidningsrubrik att de äldre blir fler än väntat -- igen! Det lät nästan som ett hot. Hur länge skall vi i västvärlden och i vårt eget land fortsätta med att förneka ålderdomen? För oss liberaler är det självklart att de äldre skall ha samma möjligheter till ett rikt liv som de yngre. Kunskap, erfarenhet och visdom kan väl inte utgöra en belastning för samhället? Det var därför en upplevelse för några av oss i socialutskottet att få besöka Motala och chefsöverläkare Barbro Beck-Friis, som i ordets rätta bemärkelse erbjöd en fungerande lasarettsanknuten hemsjukvård. Här har patienterna, de äldre och andra svårt sjuka människor som annars varit hänvisade enbart till sjukhusvården, nu ett alternativ med vistelse i det egna hemmet och service dygnet runt. Baltzargården ger också gravt senildementa patienter en mänsklig tillvaro. Från liberalt håll tror vi också att husläkarsystemets utbyggnad i landet även kommer de äldre till godo. Herr talman! Varje människa är unik och har rätt att vara oberoende, att själv få bestämma över sitt liv. Det är en liberal grundtanke. Vi vill vara med och utforma välfärdsstatens socialpolitik i den andan -- också med mer liv till åren för de äldre!

Herr talman! Centern har varit med om att bygga den generella välfärdspolitiken. Den slår vi vakt om. Alla människor måste tillförsäkras en grundläggande social ekonomisk trygghet samt ha likvärdiga möjligheter att utvecklas som individer. Stat och kommun har ansvaret för att denna grundtrygghet och likvärdighet tillgodoses i hela landet. Vi anser från centerns sida att grundtrygghetsprincipen i ökad utsträckning bör användas inom socialförsäkringssystemet. Basnivåerna måste höjas och maximibeloppen hållas tillbaka. Utöver grundtryggheten skall det finnas goda förhållanden för individuellt försäkringsskydd. När de aviserade förändringarna i sjukförsäkringssystemet genomförs är det nödvändigt att tillse att ett högkostnadsskydd införs som skyddar de oftast sjuka. Det är även viktigt att utvecklingen noga följs så att människorna inte slås ut av de ökade påfrestningarna. Klyftorna i samhället som vi sett öka de senaste åren måste hejdas. Det viktigaste är naturligtvis att ha ett arbete som gör det möjligt att bygga upp ett personligt sparande, som en buffert att användas vid tillfälliga sjukdomar. Att komma till rätta med de långa sjukskrivningarna innebär den bästa besparingen både för den enskilde och för samhället. Arbetsskadeförsäkringen är en av de försäkringar som vi helt tappat kontrollen över och som starkt bidragit till alltför långa sjukskrivningsperioder. Herr talman! Att förändra i de stora transfereringssystemen för att åstadkomma besparingar och slå fast att arbete måste löna sig, väcker protester från den nuvarande oppositionen. Vissa av systemen har närmast betraktats som heliga för den samlade arbetarrörelsen, och man har av den anledningen avstått från att förändra inriktningen i systemens fördelning. Ett överutnyttjande har blivit följden. Ett sådant exempel är nuvarande arbetsskadeförsäkring. Centerpartiet drev i mitten av 80-talet kravet på en förändring av denna försäkringsform. Den ändrade rättspraxisen har med nuvarande bifall till anmälda arbetsskador inneslutit alltfler sjukdomar som tvivelsutan inte enbart är arbetsberoende. En stor del av dessa fall är kvinnor som redan tidigt blivit offer för den allenarådande uppfattningen att samhället skall stå för barnomsorgen, medan kvinnornas valfrihet har bestått i heltidsarbete. De frustrationssjukdomar som vi kallar arbetsskador har inte belysts i tillräcklig omfattning. Vi har en tekniskt god arbetsmiljö, betydligt mer anpassad än i de flesta andra länder. Kvinnorna hjälps ej av detta. Tyvärr har man från socialdemokraternas sida inte förstått detta samband. Det är familjerna som blivit de stora förlorarna med den hittills förda politiken. Nu har vi en regering som tar krafttag för att ändra detta förhållande. En höjning av grundpensionen är nödvändig för att skydda de sämst ställda pensionärerna. I den gruppen återfinns en mycket stor andel kvinnor. I det framtida pensionssystemet måste kvinnornas pensionssituation beaktas. Genom en grundpension erhålls den grundtrygghet som vi från centern eftersträvar. Statsbidraget till barnomsorg bör fördelas direkt till föräldrarna i form av en vårdnadsersättning lika till alla barn. Föräldrarna spenderar vårdnadsersättningen på den typ av barnomsorg de själva önskar. Det är därför, efter krav från centern, som regeringen nu i budgetförslaget föreslår att man under mandatperioden skall ta ett första steg mot vårdnadsersättning lika för alla barn. Genom de ökade anslagen för att komma till rätta med köerna i sjukvården samt vårdgarantin kommer vissa grupper av vårdsökande att erhålla vård utan lång väntan. I det sammanhanget får de vårdbehov som finns inom exempelvis psykiatrin och reumatologin inte glömmas bort. I den förändringsprocess som nu förekommer inom sjukvården är det viktigt att övrig sjukvårdspersonals kompetens tas till vara. Det gäller inte minst att det förebyggande arbetet utvecklas. Det gäller barnmorskor, distriktssköterskor och skolsköterskor/skolläkare. Ansvaret för de äldres vård och omsorg får inte hamna mellan två stolar. ÄDEL-reformens genomförande har skapat nya problem. Vi måste följa den utvecklingen med stort intresse. Ensamhet och sjukdom är de stora gisslen för äldregenerationen. Välfärden i Sverige har byggts upp i generella system och i stor utsträckning enligt den s.k. inkomstbortfallsprincipen. Det har givit medborgarna en närmast heltäckande trygghet för inkomsten, exempelvis vid sjukdom och ålderdom och i en rad andra situationer. Det har säkerligen bidragit till en hög förvärvsfrekvens i Sverige men också till att de som av olika skäl står utanför arbetslivet i de flesta fall har ett svagt försäkringsskydd. Ett annat problem med inkomstbortfallsprincipen är att den medverkar till ett högt skattetryck och en hög offentlig utgiftsandel i förhållande till den totala ekonomin. I många fall är dessutom förmånerna indexerade till inflationen, dvs. de offentliga utgifterna stiger automatiskt, vilket också håller uppe skattetryck och utgiftsandel, samtidigt som det medför sämre förutsättningar att nedbringa inflationen. I och med ett högt offentligt sparande minskar också utrymmet för det enskilda hushållssparandet och därmed möjligheterna för medborgarna att skaffa sig en ekonomisk buffert. Herr talman! Den senaste tidens debatt rörande svensk alkoholpolitik och de restriktioner som vi utnyttjar för att hålla alkoholkonsumtionen på en låg nivå inger en stark oro. Vi har ett riksdagsbeslut om en sänkt alkoholkonsumtion med 25 % fram till år 2000. Det målet finns det ingen anledning att ändra på. För att nå det målet krävs ytterligare insatser. Då kan man inte bara plötsligt ändra de regler som i dag omger alkoholhanteringen. Den största besparingen för svensk sjukvård består i en sänkt alkoholkonsumtion och minskat tobaksbruk. Inriktningen på socialpolitiken är att välfärden måste under de kommande åren komma alla som behöver den till del.

Herr talman! Befolkningen har en rad förväntningar på riksdagen. Det är vår uppgift att skapa ramar för ordnade relationer mellan oss, landets invånare, och med andra länder. Vi skall se till att det finns domstolar, polis, armé, vägar, svenska ambassader utomlands, stabil valuta. Vi förväntas dessutom skydda de svaga i vårt samhälle, och detta är den främsta etiska dimensionen i riksdagens uppgift. Vi har många svaga grupper: lågavlönade, handikappade, barn, grupper av kvinnor, trångbodda, arbetslösa. Alla dessa försvaras av någon, ofta av en intresseorganisation som anställer ombudsmän, ekonomer och pressekreterare. Dessa bevakar och tydliggör, bl.a. för media, när någon av våra förmåner hotas av försämring. Vi har villaägarnas och hyresgästernas föreningar. Vi har facket, skattebetalarnas, arbetsgivarnas och aktieägarnas föreningar. Vi har studenternas, båtägarnas och bilägarnas föreningar -- det finns många fler. Ett hot om att bilda ett bilägarnas parti hindrade införande av biltullar i Stockholm. Men de svagaste i vårt samhälle, de svårt och långvarigt sjuka, de mycket gamla, kan inte organisera sig. Ingen för deras talan. Vi har ingen beredskap för detta, trots att vi vet ganska exakt vilka krav på hemsjukvård, långvård, ålderdomshem och akutsjukvård detta medför. Riksdagen måste försvara våra gamla och svårt sjuka, trots att de inte orkar delta i debatten och bilda en intresseorganisation som kan skapa opinion och tvinga oss att göra det. Vi måste göra det därför att detta gäller oss själva och våra närmaste. Flertalet av oss som lever i Sverige kommer att bli gamla, och flertalet kommer att dö den långsamma döden. Vi skall inte inbilla oss att kommande generationer kommer att behandla oss bättre än vad vi behandlar våra gamla. Det är vår skyldighet att göra det därför att dagens gamla och ingen annan byggde upp vår välfärd. Men framför allt måste vi göra det därför att försvara de svagaste är en av riksdagens mest grundläggande skyldigheter, och det finns inga svagare än de svårt sjuka och de mycket gamla. Det är därför bra att regeringen framhöll redan i sin förklaring att den är starkt medveten om de växande problemen inom sjukvården och omsorgen. Att förbättra och förändra vården blir en av dess viktigaste uppgifter. Det är utmärkt att regeringen aviserade en större översyn av sjukvårdens organisation och finansiering. Regeringen lovade i sin förklaring att arbetet med att skapa värdiga villkor för gamla och sjuka skall intensifieras. Vår regering hade mycket att stå i under sin första höst. Det är beklagligt att detta fördröjde den aviserade översynen. Jag har förstått att en genomgripande översyn av sjukvårdens organisation och finansiering kommer att initieras inom kort, och jag vill till statsrådet Bo Könberg uttala min djupa tillfredsställelse över detta. Det är min förhoppning att den frågan inte skall behöva politiseras och helst lösas långsiktigt, kanske rent av över parti och blockgränser.

Herr talman!Fram till den 1 januari 1970 arbetade landets provinsialläkare och sjukhusläkare med prestationsersättning. Detta system innebar att läkarens lön förutom en relativt låg fast grundlön var avhängig av vad denne presterade på sin mottagning. Man fick betalt för sin insats, dels beroende på hur många patienter man behandlade, dels beroende på vilka åtgärder man utförde. Det föreligger ingen säker statistik på antalet patienter som en provinsialläkare behandlade per mottagningsdag på den tiden. Intervjuer med flera läkare verksamma då, inkl. mina egna erfarenheter, visar att det i regel rörde sig om 30--40 patienter per dag, mot dagens siffra 6--10 patienter. Det finns t.o.m. uppgifter om läkare i den öppna vården som bara har 2--3 patienter per mottagningsdag. I riksdagsrevisorernas senaste rapport beskrivs att en privatisering av en vårdcentral, jag vill minnas att det var i Västerås, genast hade som effekt att antalet behandlade patienter per doktor och dag ökade från 9,5 till 20. Ett annat exempel som jag känner till själv: Ett distrikt i Norrland sköttes 1967 av en läkare, som hade ca 40 patientbesök per dag. I detta distrikt finns det i dag fem distriktsläkartjänster. Ändå har befolkningen halverats genom utflyttning. Väntetiderna har dessutom ökat. Tidigare var väntetiden ett par dagar för icke akuta fall. I dag är den ett par veckor. Det är lika illa ställt med de polykliniska operationerna. Många typer av sådana operationer, exempelvis operationer för åderbråck, kom efter 1970 att utföras på patienter som var inlagda, i stället för polykliniskt, som tidigare. Kostnaderna blev mångfalt större, ofta tiodubblade. Nu skall ni inte tolka mitt anförande som att jag talar för att läkarna skall ha mera betalt, vilket man gärna vill göra på vissa håll. Om det vore så skulle Läkarförbundet ställa upp och propagera för prestationsersättning. Det gör inte Läkarförbundet. Det är många läkare som tycker att det är bra som det är nu. De har 6--7 patienter på en dag. De har lugn och ro, kan sitta och dricka kaffe och prata med varandra. Läkarförbundet driver inte denna fråga förutom i ett speciellt fall, och det gäller husläkarna. Där har man, sannolikt efter vår artikel i våras, börjat diskutera en viss form av prestationsersättning. De vill ha 30 % som prestationsersättning och 70 % som fast lön. skedde trots mycket kraftiga protester från läkarkåren. Motiveringen i propositionen, 1969:125, var att man skulle få ett radikalt förenklat ersättningssystem. I stället för att patienterna skulle behöva gå till sjukkassan och hämta ut återbäring fick de nu betala ett enhetsbelopp på 7 kr. direkt vid besöket, därav namnet sjukronorsreformen. Enligt uppgift skulle man spara 15 miljoner i administrativa kostnader. Kostnaderna för den öppna sjukvården i dag är i storleksordningen 20 miljarder per år. Genom bl.a. denna reform har kostnaderna fördubblats. Ett besök hos en privatpraktiserande kirurg kostar i snitt 300--350 kr. På en kirurgmottagning i den öppna vården vid våra offentliga sjukhus kostar exakt samma åtgärd 1 100--1 200 kr., beroende på vilken kategori sjukhuset hör till, om det är ett länsdelssjukhus eller ett regionsjukhus osv. Det är alltså tre gånger dyrare att få samma åtgärd utförd i den offentliga sjukvården. En behandling utförd inom folktandvården kostar bara 40 % mer än samma behandling på en privatpraktik. Man skall då observera att tandläkarna har kvar en prestationsersättning. Kostnaderna för samma åtgärd inom den öppna sjukvården känner man inte till, men den är minst 100 % högre än inom den privata vården i dag. Fidel Castro och Che Guevara var hjältar för många i vårt land. De kanske fortfarande är det för en del. Under röda fanor tågade för första gången detta år socialdemokrater och kommunister tillsammans. I den revolutionära yra som härskade då socialiserade man den öppna sjukvården. Någonting skulle ju socialiseras, när man nu inte kunde eller vågade socialisera banker och näringsliv. Motståndet mot reformen var kompakt från läkarnas sida. Men genom en massiv massmediakampanj kombinerad med att skattemyndigheterna granskade samtliga offentligt anställda läkare knäcktes motståndet effektivt. Andra västeuropeiska länder har inte varit så oförståndiga som vi har varit i Sverige. De har kvar prestationsersättning inom den öppna offentliga sjukvården. T.o.m. ungrarna hade kvar den ersättningen på den tiden landet styrdes av kommunister. Antalet behandlade patienter inom den öppna vården är betydligt högre i Japan, Frankrike, Tyskland, Schweiz och Holland. Jag skulle föreslå Bo Könberg att man tittar på mitt förslag om återinförande av prestationsersättning.

Herr talman! Under slutet av Leif Bergdahls inlägg fick jag en känsla av att min begäran om replik möjligen var överflödig, eftersom Leif Bergdahl i huvudsak instämde i min bedömning att vi nog skall ha olika typer av ersättningssystem, exempelvis för opererande kliniker och för husläkare. Om det sedan skall vara 80--20, som jag har föreslagit i något sammanhang, eller om det skall vara 70--30 som Läkarförbundet föreslog i januari i fjol eller en annan storleksordning kanske vi inte skall uppehålla kammaren med i dag. Vi lär få anledning att återkomma till detta i samband med att regeringen framlägger förslag för riksdagen på husläkarområdet under innevarande år.

Herr talman! Jag vill börja med att peka på att jag tycker att den borgerliga regeringen har kommit med flera förslag till förbättringar på det sociala området. Det gäller exempelvis kompensationen till ensamförälder för skattereduktionen och aviserandet av förbättringar för föräldrar till handikappade barn -- de skall få ATP-grundande inkomst och vårdbidrag, och merkostnader skall räknas med. Regeringen är också villig att gå vidare med större insatser för arbetshandikappade och har för avsikt att genomföra handikapputredningens förslag. Allt detta tycker jag är utmärkt. Men det finns en baksida, och den är att det på så många andra områden sker nedskärningar som inte på långt när kan kompenseras genom de här goda förslagen, som förhoppningsvis kommer att genomföras. Låt mig redovisa några av de försämringar som jag och mitt parti tycker är allvarligast. Jag börjar med barnen -- de står mig nära. Därvidlag tycker jag att den försenade höjningen av barnbidraget är allvarlig i en tid när vardagsekonomin för de stora grupperna av vårt folk blir sämre. Jag förstår inte varför man skall vänta med denna höjning -- den behövs nu. Att man inte vill förlänga föräldraförsäkringen tycker jag också är märkligt. Regeringen har uttalat starka önskemål om att göra tillvaron bättre för barnen och talat om att det skall finnas möjlighet för föräldrarna att umgås mera med sina barn. Trots detta vill man i varje fall inte i dag ha en förlängning av föräldraledigheten. Mitt parti önskar en förlängning, till att börja med till 13 månader. Man kan finansiera detta, så att det inte blir en massa nya utgifter, genom att sänka taket för dem som nu har de allra högsta föräldrapenningarna. Det är ett sätt att få till stånd en sådan här förlängning utan att det kostar mer pengar. Vi har också förslag om att den havandeskapsersättning som man i dag i vissa fall kan få innan barnet föds skall kunna utgå utan att man för den skull får kortare föräldraledighet. Det är ju så i dag att kvinnor som har tunga jobb och väntar barn faktiskt blir nekade havandeskapspenning, och man blir i stället tvungen att ta ut sin föräldrapenning i förskott. Vi vet att det är oerhört få kvinnor som vill göra detta och minska den tid som de kan vara hemma med sina barn. Alltså tycker vi att den möjlighet som jag har nämnt skall finnas. När det gäller sjukpenningen tycker vi att man skall återställa den nivå som förelåg tidigare. I fråga om karensdagarna anser jag naturligtvis att det är bra att regeringen inte lyssnar för mycket på SAF och således inte vänder kappan efter vad SAF anser. Jag utgår från att ingen regering kommer att ta hänsyn till vad enbart en intressegrupp i vårt land anser. Men i det här fallet tycker jag således att man inte skall lyssna på SAF utan på de många arbetstagare som har framfört kritik mot införande av karensdagar. Detta är inte ens ett lönsamt förslag. Vidare har jag svårt att förstå varför man skall minska möjligheten för människor att gå till tandläkare. Många upplever i dag att kostnaden är för hög. Det är bra om högkostnadsskyddet för läkemedel och för besök i sjukvården hålls väldigt lågt. Däremot kan det vara högt initialt för dem av oss som sällan behöver gå till doktorn. Jag talade om handikappade och sade att det finns positiva förslag. Trots detta vill jag hävda att det för de handikappade totalt sett är tveksamt om det blir någon vinst, eftersom det finns risk för tidigare utslagning genom hårdare sjukskrivningsregler. Vidare blir det neddragning av folkbildningsanslag som handikapporganisationer i hög grad är beroende av. Ännu har vi inte sett hur man skall finansiera genomförandet av handikapputredningens förslag. När det gäller förtidspensionärer och ålderspensionärer är det mitt partis uppfattning att man på allvar måste höja storleken på de lägsta pensionerna. Det är till större delen kvinnor som har dessa, och vi vill börja med att höja pensionstillskottet med 450 kr. i månaden. Vi undrar om inte löntagarfonderna vore ett utmärkt medel för att bl.a. finansiera det här. Det finns mycket som löntagarfonderna kan användas till i stället för att man, som det finns förslag om, pytsar ut pengarna till allmänheten utan att rikta dem dit där behoven är störst. Naturligtvis har vi tänkt på deltidspensionerna. Det är ett svårt problem att regeringen i dagarna aviserat att man inte ens tänker låta dem som fyller 60 år i år få använda sig av möjligheten till deltidspension. Endast en liten grupp av befolkningen uppbär deltidspensioner, men för dem som har möjlighet att få sådana gör de stor nytta. Alternativet är för många att totalt stiga av från arbetslivet. Näar det gäller just deltidspensioner i olika former -- jag tänker nu inte bara på den konkreta deltidspensionen utan också på garantipensioner och annat -- vet vi att det är kvinnor som arbetar deltid och som i hög grad är beroende av bra ersättningar. Till Ny Demokrati vill jag säga att jag undrar vad för slags oppositionsparti ni egentligen utgör, eftersom ni -- såvitt jag kan förstå -- i den här debatten inte på någon punkt har velat tala om hur ni går emot regeringen. Tandvården har tidigare aviserats, men hittills har verklig opposition som sagt lyst med sin frånvaro.

Herr talman! De skattesänkningar som regeringen har föreslagit har diskuterats många gånger i kammaren, och jag tror att det skedde så sent som i går. Även jag har berört dem litet grand i dag. Bakgrunden är fortfarande densamma. Vi tror att vi på det viset kan få fart på Sveriges ekonomi. Vi är övertygade om att det är en mycket mera framkomlig väg än den som man anvisar från vänsterpartiets eller för den delen även från socialdemokraternas sida. Om vi får fart på Sveriges ekonomi får det vida större betydelse för de svagaste i vårt samhälle än de mest långtgående fördelningspolitiska ambitioner som vänsterpartiet eller något annat parti skulle vilja redovisa. Detta är bakgrunden till åtgärderna. Det är ingen hemlighet att de partier som ingår i regeringen avsåg att exempelvis ta bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital i småföretag. Det redovisade de nuvarande regeringspartierna på många olika sätt före valdagen. I det fallet är det dessutom så glädjande att vänsterpartiet -- till skillnad från socialdemokraterna såvitt jag förstår -- stödjer förslaget. Det tyder på en begynnande tillväxt i analysförmåga och konkretition på dessa områden. Man kan naturligtvis sänka det s.k. taket i våra socialförsäkringssystem. Man kan göra det inom sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Man kan också göra det på pensionsområdet, vilket Eva Zetterberg föreslog. Men det innebär naturligtvis att man tar långtgående steg bort från ett avgiftsfinansierat system, där exempelvis pensionen är ett slags uppskjuten lön, och går över till en mera renodlad skattemodell med skattekvot med alla de nackdelar som skattekilar har. För min del är jag övertygad om att även detta kommer att få negativa effekter på tillväxten, även om det kan kännas behagligt att tala om det i en riksdagsdebatt som denna.
Herr talman! Utrymmet i en replik tycker jag inte tillåter att man fortsätter debatten om hur tillväxten skall ske i detta land. Jag vill bara konstatera att vi har olika uppfattningar när det t.ex. gäller förmögenhetsskatten. Däremot är det helt riktigt som Bo Könberg påpekar, att mitt parti har ställt sig positivt till att ta bort skatten på arbetande kapital. Det tror jag är en riktig väg. Men jag vill återigen hävda att jag tror att det är viktigt att utjämna skillnaderna i olika socialförsäkringssystem. Jag har uppfattat det som om folkpartiet i valrörelsen var intresserat av detta på ett annat område. Man lade fram ett förslag om en barnpeng på 125 000 för föräldrarna till ett nyfött barn. Jag tycker att det visar att folkpartiet tidigare varit intresserat av en större utjämning i socialförsäkringssystemet. Jag uppfattar således inte att vänsterpartiet är ensamt om detta. Det tar naturligtvis tid att genomföra ett sådant system. Man måste noga tänka igenom var gränsen skall sättas och hur det skall gå till. När det gäller föräldrapenning är det t.ex. viktigt att papporna, som vi vill skall ta ut föräldraledighet, inte avstår från detta. Jag tror att vi måste jobba vidare med den här tanken, när det gäller både pensioner och föräldraförsäkring.
Herr talman! Eva Zetterberg har helt riktigt uppfattat att mitt parti, folkpartiet liberalerna, i valrörelsen presenterade ett förslag inom föräldraförsäkringens område som innebär att man inte fullföljer principen om inkomstbortfall. När vi har diskuterat dessa frågor i partiet har vi funnit att det är viktigt att ha inkomstbortfallsprincipen inom sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och pensionssystemet. Individerna skall skyddas mot det inkomstbortfall som orsakas av sjukdom eller arbetslöshet eller uppstår på grund av att man har uppnått hög ålder. Däremot tycker vi att skälen för att upprätthålla inkomstbortfallsprincipen inom föräldraförsäkringen är mycket svagare. Jag anser att det finns två argument som talar för att man inte kan se på inkomstbortfallsprincipen på samma sätt inom samtliga de fyra systemen. Skillnaden mellan olika människor som får barn tidigt, kanske i tjugoårsåldern, är mera slumpmässig än skillnaden under resten av livet. Det är en slump om man är studerande och bara blir berättigad till 60 kr. om dagen eller om man har hunnit ut i yrkeslivet och fått den högsta inkomsten som kvalificerar en till 600 kr. om dagen. Dessutom föder människor ibland mer än ett barn. Reglerna säger att man får bibehålla de gamla förmånerna om man föder ytterligare ett barn inom två och ett halvt år. Skulle barnet födas efter två år, sex månader och en dag faller man ned på grundnivån. Jag säger inte att man måste resonera såsom jag själv gör nu, men jag vill peka på att det finns skäl att se på föräldraförsäkringen på ett annat sätt än på de tre övriga försäkringarna.

Herr talman! Jag kan då med intresse konstatera att Ny Demokrati inte på någon konkret punkt i dag har invändning mot regeringens förslag. Jag tackar för den upplysningen.

Herr talman, värderade åhörare! 1990-talet har redan visat på stora förändringar både i vårt land och utomlands. Ett exempel på det är att planekonomin fallit samman i det ena landet efter det andra. Marknadsekonomin införs i allt fler länder. Det är bra. Men det är viktigt att samtidigt se svagheterna i denna utveckling. En sund marknadsekonomi förutsätter en gemensam etisk grund, där personligt ansvarstagande och hederlighet betonas. Den svage får inte komma i kläm. En marknadsekonomi utan etiska ramar klarar inte att fördela resurserna på rätt sätt. Försöker man bortse från denna del av verkligheten lurar man sig själv och når inte den samhällsgemenskap man strävar efter. Som kristdemokrater har vi därför gång på gång tagit som utgångspunkt att forma en politik som slår vakt om människovärdet. Den kristna människosynen ger människan ett absolut och lika värde och samtidigt ett stort och förpliktande ansvar. Det innebär en garanti för den enskilda individens personliga rättigheter och därmed också ett oförbehållsamt skydd mot alla former av övergrepp och diskriminering. Vi anser att det är av största vikt att hela människans livssituation uppmärksammas. Samhället måste ha som målsättning att sträcka sig över de materiella behoven. Ungdomsproblemen är kända i den allmänna debatten. Det är ett begrepp som kan inrymma alla tänkbara negativa samhällsföreteelser. Detta är tragiskt och ett sammanbrott för de ideal som fanns bakom begreppet folkhem och välfärdssamhälle. Något i välfärdsbygget har gått snett. Om ritningarna från 60 och 70-talets socialpolitiska debatt haft en hållfasthet hade vi inte behövt uppleva de problem vi har i dag. Men dessa ritningar var alltför kollektivistiska och glömde eller förnekade kanske den enskilda människans icke-materiella behov. Verkligheten är i dag att vi har stora sociala problem -- kanske är de mer omfattande än tidigare. Barn och ungdomar liksom många vuxna far illa. Vi kristdemokrater har gång på gång betonat hur viktigt det är att ge barn och ungdomar trygghet. I ett industrialiserat högteknologiskt samhälle är detta en vara som är svår att mäta, det är jag medveten om. Trots det är den lika livsnödvändig. Ett samhälles välfärd bygger inte i första hand på ekonomisk utveckling och att tillgodose materiella behov. Välfärden har sin grund i trygga och fungerande hemmiljöer. Denna grundsyn finns också deklarerad i den nya regeringsförklaringen, och det är en bra grund för Sveriges framtid! Föräldrarnas ansvar och betydelsen av en bra föräldrakontakt måste lyftas upp till en politiskt tung fråga. Den är tung därför att den är avgörande för hela samhällets utveckling och livskvaliteten hos de enskilda individerna. Herr talman! Den materialistiska åskådning som hitintills rått fick en rad svenska kulturarbetare att reagera. Astrid Lindgren, Maria Gripe, Hans Götestam skrev bl.a. ett öppet brev till Sveriges politiker för knappt ett år sedan, ett brev riktat till oss om barnen, välfärden och gatuvåldet. Brevet inleddes med frågan: Föder vi barnen för att lämna dem ifrån oss? Detta är en fråga som det bland politiker under lång tid har varit tabu att ställa, men det är en fråga som har ett stort berättigande om man menar allvar med att ge innehåll i begrepp som folkhem och välfärd. I det öppna brevet till Sveriges politiker från dessa kulturarbetare konstaterar man rakt på sak att kärlek och trygghet är vår livsnödvändigaste näringskälla. I reell mening har konstaterandet en politisk dimension som i vårt land undervärderats under flera årtionden. Alla barn har rätt att känna kärlek och trygghet. Samhället måste ekonomiskt och opinionsmässigt ge föräldrarna chansen att vara barnens trygghet under uppväxtåren. För alla som erkänner familjens betydelse för samhället -- och vi blir allt fler just nu -- är det naturligt att lyfta fram föräldrarna som barnens allra viktigaste normbildare. Herr talman, tack för ordet.

Herr talman! Jag änvände en god del av gårdagen till att läsa karensdagsdebatten som ägde rum här i riksdagen den 26 maj 1982. Det var en intressant läsning, och den ledde till att jag tänker ta upp den frågan här i dag. När man nu aviserar två karensdagar i sjukförsäkringen, vilka är det då som drabbas? Det är först och främst det arbetande folket -- industriarbetare, byggnadsarbetare, livsmedelsarbetare och kvinnor i vården, både sjukvård och barnomsorg. De har mer utsatta arbetsplatser än vad tjänstemän och andra grupper har. Det kommer att bli dyrt och bekymmersamt för dem. Jag har svårt att förstå motivet till karensdagar. Det nuvarande sjuklönesystemets införande innebär en minskning av kostnaderna med i runda tal 5 miljarder. Detta nya system ger under 2 Syftet kan väl ändå inte vara kostnaderna? Dessutom kommer landsting och kommuner som arbetsgivare att drabbas av höjda avgifter och minskade skatteinkomster. Har man beräknat detta? För de två dagar som det inte utgår någon ersättning alls blir det inte heller något skatteavdrag från försäkringskassan. Vi har dessutom ett åtagande i ILO nr 121, där Sverige för övrigt en gång var initiativtagare till att den internationella lagstiftningen kom till stånd. Där står klart och tydligt att vid arbetsskada skall ersättning utgå från skadedagen och varje dag därefter med minst två tredjedelar av inkomstbortfallet. Jag har låtit mig berättas att statssekreteraren försöker att finna vägar att kunna följa denna konvention genom att utge högre ersättning efteråt, så att man kommer upp till samma belopp. Men det är fortfarande ett brott mot konventionen. Jag frågar mig också hur man skall göra med de avtalsförhandlingar som kommer till stånd efter Rehnbergsavtalet. Man har talat om detta från folkpartiet. Ett tidigare recept har varit att arbetsgivare som ger en högre avtalsersättning än vad som avsetts skall drabbas av högre arbetsgivaravgift. Skillnaden mellan detta förslag i den folkpartistiska motionen och förbud mot avtal är hårfin, och riksdagen lär väl knappast kunna samla sig till ett avtalsförbud. Den soppa som uppstår på arbetsmarknaden när ingen vill ha karensdagar och alla försöker förhandla bort dem kommer parterna säkerligen själva att få klara ut. Oroar inte det som kan hända? Om man tar bort sjuklönen innebär det att det inte längre i lag finns något förbud mot en högre nivå. Man stiftade en lag när man införde sjuklönen. Försvinner sjuklönen, finns inte detta kvar. Fundera något över detta! Egenföretagarna skall också ha karensdagar. Då höjs avgifterna för dem som redan frivilligt har valt om de skall ha 3 eller 30 karensdagar och har fått en avgiftsnedsättning i den frivilliga försäkringen på grund av detta. Det förbisåg man förra gången vi diskuterade karensdagar, och det ställde verkligen till en hel del rabalder under riksdagsbehandlingen. Att jag har engagerat mig så i denna fråga beror på att jag den 26 maj stod med jämna mellanrum i denna talarstol från kl. 10 på morgonen till kl. 18 när vi bröt för middagspaus. Jag vill varna för den storm som kommer att bryta ut om ni inför karensdagar för arbetstagarna i vårt land. Det gjorde det förra gången, och det gjorde det när man försökte samma sak i Västtyskland. Det blev ett regimskifte i Västtyskland på grund av karensdagarna. Fundera något över hur djupt detta ligger. Man vill gärna jämföra Sverige med Tyskland i många avseenden, åtminstone några ledamöter i regeringen. Titta på vad som hände då, och ta ett gott råd från en riksdagsledamot som har en mycket stor erfarenhet på detta område. Se till att inte stirra er blinda på detta. Ta gärna litet varning av det danska exemplet, även om Anne Wibble inte ansåg att vi skulle göra det. De politiker som jag förra veckan talade med i Europarådet har börjat undra vad vi håller på med.
Herr talman! Ett av de problem som regeringen har ärvt är följderna av den explosionsartade utvecklingen av kostnaderna i socialförsäkringssystemet under 1980-talet. Det är en utveckling som Doris Håvik och andra socialdemokratiska riksdagsledmöter är medskyldig till även om ansvaret i än högre grad får anses vila på dem som suttit i de socialdemokratiska regeringarna under denna period. Det stämmer att det var en debatt i riksdagen i maj 1982, tydligen den 26 maj, om dessa frågor. Eftersom vi fick en socialdemokratisk regering till hösten ledde den till att det inte infördes karensdagar. Det är självklart att det varit avsevärt bättre för den svenska ekonomin om det inte hade blivit så. Om vi under 1980-talet hade haft ett par karensdagar, skulle den ekonomiska situationen i landet varit bättre än vad den blev. Det fanns länge inom socialdemokratin ett stort motstånd mot att ens något våga röra vid dessa reformer. Det motståndet representerades bl.a. av Doris Håvik, som är en av de ledande -- om inte den främsta -- socialdemokratiska företrädaren på socialförsäkringsområdet. I den livliga studiecirkelverksamhet som utbröt inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen efter en av räntechockerna, kom man fram till att man ändå skulle sänka ersättningen inom sjukförsäkringen de första dagarna. Jag minns tidningsreferat där Doris Håvik konstaterade att det var mycket konstigt att hon inte fått några protester efter detta. Det tycker jag var litet avslöjande i den meningen att det visar på vilken verklighetsbild som ledande socialdemokrater har burit med sig. Det fanns en hygglig folklig acceptans för förändringar på det här området. Jag skall till sist beröra invändningarna. Det lät på Doris Håvik som om en besparing på ett par miljarder var så liten att den behövde man inte bry sig om. Jag delar inte den uppfattningen. Dessutom kommer besparingen på karensdagarna att vara av den storleksordningen som regeringen förutskickade i finansplanen, dvs. någonstans mellan 4,5 och 5 miljarder. Detta får vi anledning att återkomma till i samband med att propositionen med utförliga beräkningar överlämnas till riksdagen. Det stämmer att det finns en konvention inom ILO som handlar om karensdagar i arbetskadeförsäkringen. Eftersom den konventionen gäller, kommer naturligtvis inte regeringen att lägga fram förslag som går emot konventionen. Doris Håvik tog till min förvåning upp det danska exemplet. Den myten trodde jag var ordentligt punkterad efter att ha valsat runt några veckor i svenska massmedia. Sanningen är att det kortvariga sjukfallen minskade när danskarna införde en karensdag år 1983. Efter det att de tog bort en karensdag år 1987 steg antalet. Det är litet förbryllande att Doris Håvik ansåg sig vinna något med att ta upp just det exemplet. Det stämmer att det finns länder i Europa som inte har karensdagar, exempelvis Tyskland. Flera av dem har i likhet med Tyskland mycket långa arbetsgivarperioder, och det vet Doris Håvik. I Tyskland har man sedan början av 1970-talet haft en arbetsgivarperiod, dvs. med sjuklön från arbetsgivaren, som är så lång som sex veckor. Jag är inte övertygad om att det är bra att ha så långa perioder när det gäller möjligheten för människor av olika slag att få anställning på arbetsplatser. Men låt oss först pröva de två veckor vi har.

Herr talman! Jag har varit litet förbryllad över att just en så erfaren socialförsäkringspolitiker som Doris Håvik har varit så kategorisk i sitt avvisande av det kloka förslaget om två karensdagar. Nu har jag fått uppenbarat varför det är så. Doris Håvik har nämligen totalt missuppfattat de ekonomiska kalkylerna på det här området. Doris Håvik tror att regeringen avser att föreslå att det system som nu finns och som hittills har sparat 5 eller 6 miljarder kronor skall ersättas med ett system som i stället sparar 4,7 miljarder -- eller enligt Doris Håvik 2 Så är det förstås inte, utan de ekonomiska kalkylerna handlar om att vi skall göra ytterligare en besparing utöver den som har infriats under 1991 och början av 1992 på -- som det anges i budgetpropositionen och finansplanen -- någonstans mellan 4,5 miljarder och 5 miljarder. Om detta var anledningen till att Doris Håvik var emot karensdagarna kan hon nu ansluta sig till förslaget på den punkten. Hon kan vara fullständigt lugn -- det är inte fråga om att vi skall införa karensdagar och minska skatteinkomsterna, utan det är fråga om att införa karensdagar och minska budgetunderskottet jämfört med vad det annars skulle ha blivit. Det finns förstås olika uppfattningar om karensdagarna. Det finns många inom arbetsgivarvärlden som i stället tycker att vi skulle ta hem motsvarande pengar genom att sänka ersättningen under en mycket längre tid. Det har framförts förslag om att i stället för två karensdagar ha en nedsatt ersättning till 65 % under två veckor; det är ungefär vad som behövs om man skall få in samma belopp. Mitt och regeringens mycket bestämda besked på den punkten är att det är avsevärt mycket bättre fördelningspolitiskt -- vad beträffar fördelningen mellan människor av olika slag och med olika problem -- att ha två karensdagar, som en mycket stor del av befolkningen får vara med och betala, än att sänka ersättningen under tvåveckorsperioder, som en mycket liten del av befolkningen kommer att få betala. På den punkten tänker vi hövligt lyssna men inte ta råd av dem som i näringslivstidningar och på andra håll föreslår att vi för tvåveckorsperioder skall sänka ersättningen ned till kanske två tredjedelar om dagen. Vi har, som jag nämnde nyss, valt två karensdagar därför att det är en besparingsform som ger mycket i statskassan och som är någorlunda jämnt fördelad över alla dem som är sjuka då och då. Herr talman! I den offentliga debatt som har förts -- i dag och tidigare -- har jag inte sett några förslag till besparingar som ger ungefär lika mycket. Jag vet inte om Doris Håvik har några sådana reserver; i så fall kan vi väl diskutera dem. Med det material vi i dag har till hands är det emellertid alldeles klart att karensdagsförslaget är ett bra förslag, och det kommer att presenteras för riksdagen under detta år för att genomföras från den 1 januari 1993.

Herr talman! Den deklaration om rättigheter för psykiskt utvecklingsstörda som FN antog 1972 slår fast att utvecklingsstörda skall ha adekvat medicinsk behandling, träning och utbildning för att kunna uppnå optimal utveckling och funktion. Deklarationen poängterar därmed rättigheten till bra medicinsk vård liksom till bra personlig social omvårdnad. År 1989 antogs i riksdagen en lag som säger att alla vårdhem och specialsjukhus skall läggas ner till förmån för integrerat boende. Beslutet var i hög grad i linje med den ideologi som dominerat all officiell beskrivning av såväl handikappades som äldres situation under de senaste årtiondena. Normalitet och integration har varit de dominerande principerna under de senaste årtiondenas vårdplanering. Det har sagts att psykiskt handikappade skall kunna leva ett helt normalt liv som alla andra och integreras i samhället. Till följd av detta har många psykiskt handikappade patienter slussats ut från sin invanda och trygga miljö, ofta från lantligt belägna vårdhem till små stadslägenheter med få mänskliga kontakter. För de minst störda patienterna har detta naturligtvis utan tvivel lett till en bättre livskvalitet, eftersom deras egen kapacitet kommit mera till sin rätt. Ett sådant boende är därför utmärkt för många och bör naturligtvis alltid tas i övervägande när det gäller boendebeslut. Men alla är inte lika, och det gäller psykiskt utvecklingsstörda lika väl som oss andra. För inte så få av de övriga betyder emellertid förändringen en isolering, kanske en ångestmättad otrygghet, avsaknad av sysselsättning och brist på sociala kontakter. Beteendeegenheter, manier, tvångshandlingar, tilläggshandikapp och andra svårigheter kan orsaka att integrerat boende blir ohållbart i längden och kan vålla stora problem för dessa patienter. Ett annat problem utöver tidigare nämnda är att dessa patienter också drabbas av vräkning från bostaden. Även redan planerad behandling och träning kan vara svårare att genomföra. Problem uppstår ofta med tröttsamma rutintransporter. Herr talman! Man kan konstatera att även om patienter i detta läge till synes lever ett mer ''normalt'' liv än tidigare på institution eller vårdhem, betyder förändringen för en del en klart sänkt livskvalitet. Det är en nödvändighet att omsorgslagen ändras så att vårdhemmen kan finnas kvar. Måttligt stora vårdhem indelade i gruppboende i hemlik miljö är därför en mycket lämpligare boendeform för dessa människor. Här känner alla boende och all personal varandra, och det är ett stöd och en trygghet för alla. Denna grupp har ingen glädje av den mycket höga bostadsstandard som lagen föreskriver, utan det är andra faktorer som ger hög livskvalitet, såsom vettig sysselsättning, adekvat medicinsk vård, god omvårdnad, tillgivenhet och omtänksamhet mellan boende och personal. Det integrerade boendet syftar också till att ''normalisera'' läkarvården, dvs. att patienterna hänvisas till vårdcentral som alla andra. Det är mycket begärt att personal inom primärvård och hemtjänst skall kunna ta hand om utvecklingsstörda på ett bra sätt, eftersom de ofta saknar utbildning och erfarenhet när det gäller denna patientgrupp. Vårdpersonalen måste t.ex. lära sig att vara mycket tydlig, särskilt när det gäller ordinationer. Det kanske inte räcker att det står på förpackningen hur ofta en medicin skall tas, utan man måste hitta andra vägar för att övertyga sig om att patienten förstått ordinationen. Ofta är patienterna svåra att diagnostisera på grund av annorlunda eller bristande sjukdomssymptom, som ställer till svårigheter för personal med ordinär sjukvårdsutbildning. Därför är det inte alls ovanligt att personalen missar allvarliga sjukdomstillstånd. Detta beror framför allt på att de sedvanliga kriterierna för diagnos kan saknas. Det kan faktiskt vara så att man vid ett benbrott inte känner någon smärta. Förklaringen hänger ihop med att det ofta föreligger en högre smärttröskel hos dem. Problemet förstärks också av deras oförmåga att i ord formulera sina upplevelser och känslor. Vid t.ex. blindtarmsinflammation är ett av de diagnostiska kriterierna -- som alla läkare letar efter -- symptomet ''defence'', dvs. det automatiska muskelförsvaret som utvecklas vid kraftig bukhinneretning -- en bukmuskelspänning som den sjuke inte kan påverka själv. Detta uteblir ofta hos utvecklingsstörda. Herr talman! Det skall med kraft påpekas att det är ett måste att satsa på specialutbildade läkare som kan klara diagnos och behandling av personer med nämnda svårigheter. Allmänvårdens läkare saknar utbildning och kunskap om denna grupp patienter. Ingen menar att rörelsehandikappade, syn eller hörselhandikappade patienter skall upphöra att söka specialistläkare för sina speciella medicinska handikapp. Varför skall förståndshandikappade bli utan sina läkare? Det är vad som händer de samhällsintegrerade patienter som måste uppsöka vanlig vårdcentral. Det är på tiden att vi inser att denna grupp har rätt till -- om de själva vill -- ett eget boende integrerat i samhället, men den grupp som inte klarar detta boende har rätt att få bo i en miljö som präglas av omsorg och trygghet samt rätt till den specialistvård de behöver och kan kräva i ett civiliserat samhälle.

Herr talman! I detta mitt anförande tänker jag uteslutande ta upp de handikappades problem och svårigheter. 1989 års handikapputredning konstaterade bl.a. att de handikappade levde på en alltför låg levnadsnivå. Vi gjorde en undersökning av detta och såg på tio olika kommuner. Det var kommuner av olika slag som vi tog med i vår undersökning. Det var storstad, förortskommuner, mindre landsortskommuner och länshuvudstad. Av denna undersökning, som gjordes 1989, fann vi att den disponibla inkomsten varierade avsevärt från kommun till kommun. När vi såg på månadsinkomsterna fann vi att dessa varierade från 3 475 kr. till 4 792 kr., och när vi sedan såg på årssiffrorna fann vi att dessa varierade från 41 700 kr. i den ena kommunen till 57 800 kr. i den kommun som låg högst. Det var således en skillnad på 16 000 kr. Handikapputredningen drog den slutsatsen att det är olikheterna i kommunala bostadsbidrag som slår igenom, men naturligtvis har också skillnaderna i färdtjänst och hemtjänstavgifter stor betydelse. Om man sedan skall se på förhållandena i dag, kan man lämpligen ta Dagens Nyhetens artikel den 17 januari 1992 som ett bra exempel. I den artikeln tas de kommunala bostadstilläggen upp. Vad som slår varje läsare är den stora skillnaden mellan olika kommuner. Låt mig ta ett citat i den artikeln: ''I Nynäshamn kan en pensionär få 4 177 kronor i månaden i kommunalt bostadstillägg. I Dorotea kan man inte få mer än 1 600 kr. En skillnad på Varje kommun utformar sina egna regler för pensionärernas bostadstillägg och skillnader på över 2 000 kr är inte ovanliga.'' I dessa exempel på kommunalt bostadstillägg framstår orimligheterna klart. Man kan inte ha det på detta sätt längre. De här innebär ju att samhället ser till att klasskillnaderna ökar. Det är min förhoppning att den kommitté som sysslar med denna fråga skall komma fram till den slutsatsen, att systemet med kommunala bostadstillägg skall ersättas med ett statligt bidrag, som ger de människor som har kommunalt bostadstillägg full täckning för hyreskostnaderna för en tvårumslägenhet. Och detta skall ske i hela landet. Herr talman! Låt mig även ta upp färdtjänsten. Här har handikapputredningen lagt fram ett klart förslag. Man är emot den nuvarande ordningen, att kommunerna själva bestämmer på vilken nivå avgifterna skall ligga och hur många resor den enskilde skall få företa. Kommunernas försämrade ekonomi har gjort att villkoren för färdtjänst alltmer har försämrats. Låt mig referera vad som sägs om det här i handikapputredningens betänkande Handikapp, Det konstateras inledningsvis att den avgift som de färdtjänstberättigade betalar varierar kraftigt mellan kommunerna. Avgifterna varierar såväl mellan olika typer av avgiftssystem som mellan olika nivåer inom samma system. Man kan ha en fast avgift oberoende av reslängd eller följa kollektivtrafiktaxan, men det allra vanligaste är att man betalar en viss procentandel av taxameterbeloppet. Det kan vara 20 %, 25 % eller ända upp till 30 %. Det här innebär stora orättvisor mellan människorna, och de orättvisorna hänger samman med i vilken kommun vederbörande bor. Det kan konstateras att det under 80-talet blivit en allmän höjning av avgifterna till färdtjänsten. Självfallet yrkar de handikappade på att avgiften på färdtjänst skall vara lika med avgiften för den sedvanliga kollektivtrafiken. Handikapporganisationerna har också uttryckt önskemål om mer enhetliga regler inom den kommunala färdtjänsten och en utvidgning av det geografiska området för resor. Här ser man länsfärdtjänst som en bra lösning. I Stockholms län och i Östergötland har man använt sig av detta system sedan några år tillbaka, och även en del andra län har följt efter dessa två län. Denna utveckling har de färdtjänstberättigade följt med tillfredsställelse. Handikapputredningen har dragit den slutsatsen av utvecklingen att man uttalar sig för att färdtjänst och resa med övrig kollektivtrafik skall ske med samma kostnader för den enskilde. En relativt ny form av kollektivtrafik kallas för servicelinje. Det var i Borås som man 1983 försökte med en handikappanpassad småbuss. En sådan buss skall ha lågt insteg, plant golv, rullstolsramp, rullstolsplats och övrig handikappanpassning så att man kan stiga på och av bekvämt. Det är också så ordnat att hållplatsavstånden är korta, och körtiderna för bussarna är ordnade så att man har tid att hantera rullstolar. Det här var en utmärkt idé, och många kommuner har följt Borås exempel, vilket är mycket bra. Men all färdtjänst tar man inte bort med dessa bussar. Det finns fortfarande människor som måste utnyttja den sedvanliga färdtjänsten. Herr talman! Handikapputredningen avlämnade sitt huvudbetänkande Handikapp, Välfärd, Rättvisa våren 1991. Vi i utredningen förväntade oss att betänkandets förslag skulle tas upp i valrörelsen under hösten 1991, och det gjordes i viss mån. Jag minns själv mycket väl den torgdebatt i vilken Bengt Westerberg och Anne Wibble deltog. Det var dagen före valet, och detta valmöte med folkpartiet sändes även i televisionen. Här fick man klart för sig att Bengt Westerberg, genom Anne Wibbles löfte, bums skulle få pengar till handikappreformer. Både Bengt Westerberg och Anne Wibble ställde sig bakom de reformförslag som handikapputredningen lagt fram. Vi förväntade oss alltså att i budgetpropositionen få se nya handikappreformer för ca 3 miljarder kronor. Besvikelsen blev därför stor när vi inte fann dessa reformer utan i stället Bengt Westerbergs ord om att det kommer reformer som riksdagen får besluta om nästa år, dvs. reformerna på handikappområdet kommer att träda i kraft först fr.o.m. den 1 juli 1993. Jag och inte minst mina handikappade vänner blev alltså djupt besvikna över att reformerna på handikappområdet får vänta ytterligare ett år. På de områden jag tagit upp i dag, exempelvis färdtjänst, skulle reformer ha kunnat komma redan nu och inte skjutits fram ytterligare ett år.
Herr talman! När det gäller de kommunala bostadstilläggen tror jag att Ingvar Björks och min uppfattning ligger relativt nära varandra. Det är också min mening -- folkpartiet har deklarerat den tidigare, även före valet -- att de stora skillnaderna mellan kommunerna inte är rimliga. Däremot tror jag att Ingvar Björk går en aning för långt när han vill utlova att ingen behöver betala någonting för en lägenhet på två rum och kök. Redan i dag har man ju ett bottenbelopp på 80 kr. i månaden. Om man inte har mycket gott om pengar - det har kanske socialdemokraterna -- tror jag inte att man skall förutskicka till landets pensionärer att man förutom att man tänker genomföra en utjämning som lyfter upp dem som har det sämst, vilket är min ambition, också utlovar förbättringar som innebär att det blir en nollkostnad att ha en modern lägenhet. Vi ligger någorlunda nära varandra på den här punkten, men jag blev litet förbryllad över Ingvar Björks inlägg i den del som avsåg frågan om handikapputredning och handikappreformer. I det budgetförslag som har lagts fram föreslås ju en kraftig ekonomisk förbättring för föräldrar med handikappade barn. Tidigare i dag i denna debatt har en företrädare för vänsterpartiet, Eva Zetterberg, komplimenterat regeringen på denna punkt. Folkpartiet har under en lång rad av år ställt detta krav i denna sal men fått det nedröstat. På den punkten har det väl, Ingvar Björk, blivit bättre sedan vi har fått en ny regering. När det gäller handikapputredningens förslag som skulle innebära en kostnad på 2--2,5 miljarder kronor, ja kanske upp till 3 miljarder kronor om man vill räkna med en mycket hög siffra, har folkpartiet sagt, att om folkpartiet får någonting att säga till om efter valet, skall utredningens förslag i huvudsak genomföras. Så blir nu också fallet. Att det behövs beredningstid som gör att man inte kan genomföra alla förslagen före den 1 januari 1993 tror jag inte har väckt så våldsam besvikelse hos många andra än Ingvar Björk. Det hade sannolikt varit mycket värre om den regering som Ingvar
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Bo Könberg att jag inte har något emot att de aviserade reformerna genomförs. Vad jag vände mig emot var detta att Bengt Westerberg vid ett torgmöte där Anne Wibble deltog någon dag före valet stod och sade att handikapputredningens förslag skall genomföras. Jag tror att fler än jag fick en känsla av att förslagen skulle genomföras nu och att det inte skulle dröja till den 1 juli 1993.